Herr talman! Fru Berglund säger att hon är förvånad över att vi har kunnat regera med de partier som vi har regerat tillsammans med under den period som gått. Kommentarer till den förvåningen kanske inte hör hemma särskilt mycket i den här diskussionen, men jag vill ändå säga att det är att göra det litet enkelt för sig — det är att vara fixerad vid något slags blockpolitiskt tänkande som i realiteten inte existerat i riksdagen och förmodligen inte kommer att existera under den period som ligger framför oss heller. Det finns ju inget parti som har egen majoritet i riksdagen. Så har det varit under de senaste perioderna, och så är det nu igen, när vi ånyo har en minoritetsregering. Det gäller alltså att samverka. Och jag menar att Frida Berglund har helt rätt när hon säger att folkpartiet och socialdemokratin på många punkter har stått varandra nära i en hel del regionalpolitiska frågor. Det gäller särskilt de frågor som haft en socialpolitisk inriktning. Sedan säger Frida Berglund att man inte ändrar inställning hur som helst, från vecka till vecka, och det är helt rätt. Men varför hade ni socialdemokrater i utskottet i fjol — trots den utredning som nu är ett hinder för att ta konkret ställning — hela 65 förslag till ändringar i det betänkande vi då hade att ta ställning till? Jag har frågat tidigare, och jag vill upprepa de frågorna — i den mån Frida Berglund inte hinner göra en fullständig redovisning hoppas jag att den kommer senare: Vad har inträffat i Värmland som gör att socialdemokratin i år har lagt ner sin talan beträffande de anspråk man hade i fjol och i förfjol på att inrätta detta beryktade stödområde D och på de ytterligare 24 kommuner som var så viktiga att få med? Jag nämnde i min förra replik några av de kommuner som möjligen skulle ha kunnat förvänta sig att komma i fråga. Jag sade, herr talman, att det man kan spåra av de här 65 yviga förslagen från i fjol är att regeringen i budgetpropositionen säger att den förordade befolkningstillväxten i Stockholmsområdet, dvs. en dubbelt så stark tillväxt som riksdagen ansåg rimlig, ser ut att bli verklighet. En befolkningskoncentration till storstadsdelen är den enda iakttagbara regionalpolitiska framflyttningen. Det är socialdemokratisk regionalpolitik i sin prydno. Bäva månde norrbottningar och värmlänningar!

Herr talman! Jag fick inga svar av Frida Berglund, och därför vill jag upprepa frågorna. När det gäller de 150 milj.kr. som i huvudsak skulle utgöra glesbygdsmedel har jag under den tid som har gått haft upprepade kontakter med länsstyrelserna, och de formligen skriker efter dessa medel. Eftersom dessa medel ger jobb snabbare, ger billigare jobb och en långsiktigt mer positiv effekt än motsvarande medel i AMS kassa, upplever jag det som närmast glesbygdsfientligt att icke gå med på kravet. Sedan vill jag faktiskt ha ett klargörande av Frida Berglunds påstående om centerns orealistiska mål. Gäller det befolkningstalen, eller gäller det något annat? Jag kan förstå att Anders Högmark förespråkar att vi kanske inte skall ha sådana här tal. Då blir det låt-gå-politik. Det blir vad det blir. Åren har lärt mig att det då alltid blir de svagaste som drabbas. Då blir det de kommuner som under 1960-talets flyttningspolitik — i stort sett Norrlands inland, skogslänens inland — förlorade 20-30 Z av sin befolkning, främst unga människor, och som i dag har 30 26 pensionärer, som drabbas. Eftersom livet inte är evigt vet vi vad det betyder för 1980 och 1990-talen. Då blir det de kommunerna som återigen drabbas. Är det på denna punkt centerns kamp för en bättre regionalpolitik är orealistisk? Sedan övergår jag till förslaget om 10 2 lägre arbetsgivaravgifter i Luleå och Piteå. Själv bor jag i Skellefteå, och jag upplever att man där kanske i dag har ett besvärligare läge än i Piteå. Sorsele har utan tvivel ett långt besvärligare läge än Piteå. Däremot har vi i vårt län Umeå, som växer med 1200-1 400 personer per år. I fjol ville det socialdemokratiska partiet ta in Umeå i det regionalpolitiska stödområdet. Jag tycker uppriktigt sagt att Norrbottensförslaget, det ni sade om Umeå i fjol och det ni inte säger om Sorsele i år, visar att er politik på det här området är mycket motsägelsefull och mycket illa övertänkt. Jag ber, som sagt var, att få preciserat vad som nu är orealistiskt när det gäller vår regionalpolitik.

Herr talman! Frida Berglund säger att problemen skall lösas där de finns. Detta är ju ett genialt uttalande. Jag måste i och för sig gratulera, för uttalandet ger ju kammaren och svenska folket en utomordentlig vägledning, hur man skall lösa problemen. Jag tolkar det som ett löfte och utgår från att Frida Berglund och socialdemokratin — om nu inte Frida Berglund blir motsagd av industriministern, men det finns väl en viss samstämmighet, hoppas jag — kommer att deklarera för människorna som bor i Kiruna, som bori Bohuslän, som bor i Värmland och som går arbetslösa i Småland, att där ni nu bor kan ni räkna med att under 1980 och 1990-talen ha era jobb, för problemen skall lösas där människorna bor och där problemen existerar. Jag tycker det är bra att detta deklareras, för nu har vi möjlighet att avläsa på vilket sätt socialdemokratin löser problemen utifrån en given målsättning. Jag hoppas att Frida Berglund har hela den socialdemokratiska regeringen bakom sig, när hon säger att man har satt upp denna målsättning. Det är ett bra och klart tillkännagivande från utskottets ordförande. Frida Berglund överger stödområdesindelningsprincipen, och jag har förståelse för detta. Det går inte att göra som ni gjort. Förra året hävdade ni att man skall satsa på de allra svagaste regionerna, och i år accepterar ni en kraftig sänkning av socialförsäkringsavgifterna i Norrbottens kustland. Jag kritiserar inte sänkningen som sådan. Det kan hända att det är en vettig väg att gå och att insatserna på detta sätt kommer att göra den största nyttan. Men det stämmer inte överens med den politik ni företrädde för ett år sedan. Jag konstaterar att socialdemokraterna i den regionalpolitiska utredningen uppenbarligen har fått nya intentioner att jobba efter. Sedan är det ingen låt-gå-politik att inte ensidigt fixera sig vid befolkningsramarna. Jag tycker att det mest allvarliga för de människor som bor i dessa områden är att de år efter år måste konstatera att det inte finns arbete och att politikerna bara säger: Ni skall inte flytta till andra orter — befolkningsramarna är det viktigaste. Jag för min del ser tillgången till ett arbete som det mest väsentliga, oavsett om arbetsplatsen ligger i den ena eller den andra regionen. Jag tror att människorna mer och mer börjar genomskåda de politiker som ställer ut fagra löften och talar vackert om befolkningsramar. När det gäller flyttlasspolitiken vill jag säga att det inte är något självändamål att flytta, men människorna väljer i allmänhet att flytta till platser, där det finns arbeten. Det tror jag att människorna i Norrbotten mer och mer inser, och jag tror att även en hel del av Börje Hörnlunds partivänner i dessa regioner inser detta. Frida Berglund säger att man inte med generella insatser kan skapa arbetstillfällen i glesbygden. Jag vill då avslutningsvis säga att jag tycker att det ligger en viss uppgivenhet bakom ett sådant uttalande. Det behövs alltså statliga insatser för att utveckla näringslivet i glesbygden och de små orternas industri. Jag tror att om man under lång tid haft den inställningen här i Sverige, skulle vårt land ha sett väsentligt annorlunda ut. Det har varit enskilda initiativ, parade med en generellt god ekonomisk politik, som här har skapat förutsättningarna.

Herr talman! Frida Berglund medger nu att vi naturligtvis skall diskutera regionalpolitikens större förutsättningar, trots att en specialutredning i ämnet arbetar. Men inte heller detta är ju tillräckligt, för det här är inte bara en diskussionsfråga, även om det kan verka så i denna lärda församling. Nej, det är också i väldigt hög grad en maktpolitisk fråga.

Den gör det naturligtvis därför att den är fångad i föreställningen att det måste vara ett primärt mål för den ekonomiska politiken att till varje pris spara, visa återhållsamhet, få ned budgetunderskottet, osv. Den präglas av detta allmänna klimat. Den får då automatiskt en mera inskränkt prägel. Den domineras av människor, speciellt män i officiell ställning, som har ett speciellt perspektiv på alla de här problemen: De ser inte till de samhälleliga och sociala helheterna och kvaliteterna utan knyter ensidigt an till ett teknokratiskt, gärna då industriteknokratiskt, perspektiv som det dominerande i regionalpolitiken. Det är farligt, i ljuset av den faktiska utvecklingen.

Vad vi är rädda för är denna tilltagande teknokratisering, som bortser från att utformandet av regionalpolitiken, om den skall fungera till folkflertalets bästa, måste vara en demokratisk process.

Herr talman! Åter till blockpolitiken! Det var ju blockpolitik ni bedrev. Vi var mycket förvånade över att ni i regeringsställning tillsammans med moderaterna och centern stod för en politik som ni tidigare hade kallat för centerns snömos. Reservationer är oppositionens möjlighet att klargöra sin politik. Vi gjorde det i form av reservationer, precis som de borgerliga partierna gör nu. Ni har era reservationer i år, och vi hade våra i fjol. Vi kunde inte veta vem som skulle skriva utredningsdirektiven, även om vi hade förhoppningar om att vinna valet. Börje Hörnlund säger att länsstyrelserna skriker efter mera pengar. Vi upplever mer och mer att allt fler människor skriker efter pengar. Det sker i spåren av den ekonomiska åtstramningspolitik som de borgerliga partierna har bedrivit. Alla tycker att de har för litet pengar. Där måste man göra en fördelning, och en rättvis fördelning. Vad jag ville säga när jag talade om mål och medel var att era mål inte överensstämmer med de medel ni i regeringsställning anvisade. Ni gick ut i länen och sade att så och så skall det vara, det och det vill centern, men sedan, när ni skulle anslå medel räckte pengarna inte till. Då har ni inte gjort någonting speciellt. Det visar sig i ökad arbetslöshet och utflyttning. Vi fick en utflyttning från skogslänen nästan med en gång när ni kom i regeringsställning. Omkring 1977 kom den första flyttningsvågen. I december fanns det 69 arbetslösa på varje ledig plats i Piteå. Jag hinner inte närmare jämföra det med siffrorna för Västerbotten, men eftersom Börje Hörnlund kan det här rätt väl kanske jag inte behöver göra mer än lämna den uppgiften. Socialdemokratins målsättning, Anders Högmark, har alltid varit att göra insatser där de behövs. Därför har vi också drivit regionalpolitiken och glesbygdspolitiken. Jag förstår Anders Högmarks inställning och kritik i dag. Moderaterna har ju aldrig varit anhängare av regionalpolitik, eftersom den enligt deras uppfattning påverkar marknadskrafterna i negativ riktning.

Herr talman! Det är nu andra dagen som vi här i kammaren diskuterar regionalpolitik och möjligheterna att via olika åtgärder fördela landets resurser så rättvist som möjligt. Trots att det redan på 1960-talet skapades olika instrument och stödformer, som skulle vara till hjälp för statsmakten att ge arbete och service i alla delar av landet, har vi ännu inte nått målet för regionalpolitiken. Fortfarande brottas många regioner med långsiktiga problem, och den hittills bedrivna regionalpolitiken har bara i mycket begränsad omfattning kunnat komma till rätta med de regionala och inomregionala skillnaderna. Den industriutveckling som kom i gång i slutet av 1960-talet stannade av i mitten på 1970-talet, och under senare delen av 1970-talet var det framför allt den offentliga sektorns utbyggnad som gjorde att utglesningen av skogslänen inte blev ännu mer katastrofal. Sysselsättningsökningen under senare år kan nästan uteslutande hänföras till den gemensamma sektorn, vilket är bra. Dessutom har kvinnornas förvärvsfrekvens ökat, medan däremot männens situation har försämrats. Man skulle kunna bolla med många siffror och visa utvecklingen inom industrin i skogslänen och de områden som vi kallar stödområden, men det primära är ju ändå hur det ser ut i dag. Det är ingen ljus bild, och det har redan vitsordats här i dag och många gånger tidigare. Jag förstår att flera talare efter mig kommer att berätta om hur det ser ut i deras olika landsändar. Alla är vi överens om att oerhört mycket återstår att göra. Målet — regional balans och alla människors rätt till arbete, service och god miljö inom rimligt avstånd — är vi också överens om. Vägen dit har vi emellertid olika uppfattningar om. Herr talman! Man lär sig mycket om vårt avlånga land, när man för varje år läser de olika motioner som lämnas in till riksdagen och som vi i arbetsmarknadsutskottet har att behandla inför betänkandet om regionalpolitiken. Det är en mycket intressant läsning men ibland också deprimerande, när man förstår att så mycket återstår att göra, speciellt nu när vi lever med en ekonomisk kris. Ibland brukar jag leka med tanken hur det skulle se uti vårt land, om det fanns möjlighet att bifalla de flesta av motionerna. Hur mycket skulle förändras i olika delar av landet? Skulle det över huvud taget vara möjligt att förverkliga alla önskemål? Tyvärr lär vi inte få svar på den frågan. Precis som Frida Berglund och även andra redan har sagt kommer utskottet i år inte med några revolutionerande förslag. Det har flera orsaker. En är att riksdagen så sent som i fjol beslöt om en del förändringar av regionalpolitiken. Men den viktigaste orsaken är att regeringen för några månader sedan tillsatte en regionalpolitisk utredning, som skall se över den framtida regionalpolitiken. Vid den här tiden om två år bör vi därför ha anledning att här i kammaren mera ingående diskutera hur vi i framtiden skall bemästra de regionala problemen i landet. Förhoppningsvis ser då också landets ekonomi något bättre ut än vad den gör i dag. Mot bakgrund av vad jag nyss sagt framgår det att inte heller budgetpropositionen innehåller några förslag till avgörande förändringar. Utöver propositionens förslag har utskottet haft 58 motioner att behandla.

Jag vill redan nu, för att inte glömma bort det, yrka avslag på de nämnda reservationerna och bifall till utskottets hemställan. I reservation 6 vill moderaterna minska anslaget till Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet med ungefär 31 milj.kr. Det anser moderaterna vara möjligt, eftersom de i stället föreslår bl.a. sänkta arbetsgivaravgifter inom stödområdena A och B. Det finns redan tidigare ett beslut om att nedsättning av socialavgifterna får ske i fyra kommuner i Norrbotten, nämligen Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Dessutom beslöt kammaren i går om en nedsättning av socialavgifterna i hela Norrbotten med 10 26. Reservanternas krav kan därför sägas vara delvis tillgodosedda. Om man skulle utöka området för sänkning av arbetsgivaravgifter, skulle insatsen för Norrbotten inte få den avsedda effekten. En så kraftig nedskärning kan dessutom inte ske omedelbart, eftersom en stor del av utbetalningarna är resultat av redan tidigare fattade beslut. En kraftig sänkning av anslaget skulle också innebära att stödområdet måste begränsas eller stödvillkoren försämras. Eftersom den regionalpolitiska utredningen bl.a. skall göra en allmän översyn av hur de regionalpolitiska medlen utnyttjats och av deras effekter samt lägga fram förslag om en lämplig avvägning mellan selektiva och generella regionalpolitiska medel riktade till näringslivet och deras utformning, finns det inte anledning att nu tillstyrka reservanternas förslag. Vi bör i stället låta utredningen arbeta med de här frågorna och avvakta förslagen från den. Jag förutsätter då förstås att utredningen i sitt arbete tittar på de försök som redan är gjorda i vårt land och i andra länder och ser efter vad man har fått ut av dessa. Vi får väl inte heller utesluta möjligheterna att industriinvesteringarna ökar, och då kommer de anvisade medlen att behövas. Samma sak gäller reservation nr 7, där det yrkas att riksdagen skall helt avslå regeringens förslag om 500 milj.kr. för budgetåret 1983/84 till regionalpolitiskt stöd och lokaliseringslån. Den ”behållning” som finns sedan tidigare beror på nedgången i industriinvesteringar till följd av den lågkonjunktur vi haft men även på att industrins investeringar ändrat karaktär från att tidigare i hög utsträckning ha gällt byggnader och maskiner. I dag finns överskott på industribyggnader på flera håll i landet, men behovet av maskininvesteringar kvarstår. ”Mjukvaruinvesteringar”, som också Anders Högmark var inne på, har tidigare inte kunnat stödjas men kan det numera. Behoven på de områdena är stora, inte minst om vi skall kunna exportera oss ur krisen och om vi skall ha en slagkraftig och konkurrenskraftig industri. Behoven av medel kommer därför att bli större framöver. Vi får inte äventyra en eventuell industriell expansion inom stödområdena genom att inte ha tillräckliga medel. I reservation 11 föreslår moderaterna att anslaget till Regionalpolitiskt stöd: Regionala utvecklingsinsatser höjs med ca 14 milj.kr. Det låter ju bra, men det skulle i så fall ske på bekostnad av anslaget till bidrag och lån. Jag har redan anfört skälen emot att nu införa generella stödåtgärder i stället för selektiva. Jag kan väl tillägga att även om generella insatser på skatte-, avgiftsoch taxeområdena skulle ge ett växande konkurrenskraftigt näringsliv inom stödområdena, är den typen av insatser emellertid mycket långsammare till sin karaktär och ger inte resultat på kort sikt. Jag tror inte heller att de i längden skulle bli billigare. Som jag tidigare påpekat, är det nu vi har de stora problemen som kräver sådana insatser att det blir snabba resultat. Selektiva medel måste därför finnas kvar och snarare förbättras än avvecklas.

Herr talman! Jag har en känsla av att Marianne Stålberg tolkar vår reservation rörande Stockholmsregionen litet felaktigt. Hon är mera rädd för konsekvenserna av den än vad som är berättigat. Det tror jag sammanhänger med att hon som norrlänning är van att se regionalpolitik och regionala problem som en angelägenhet i huvudsak för stödområdena, medan det nu för tiden finns allt större anledning att betrakta regionalpolitiken i ett vidare perspektiv. De regionala kriserna sprider sig nämligen och är nu inte begränsade till ssödområdena. Det kan komma att bli fruktansvärda problem exempelvis i Bergslagsområdet, som kanske är den mest akut drabbade stora regionen utanför det egentliga stödområdet. Där kan situationen väntas bli värre än vad den i dag är i de värst ansatta delarna av stödområdena. Vi kan få se ganska många scenerier på den här fronten som vi måste förbereda oss på.

Det är sådana fenomen som att den snabba tillväxten har skapat en kraftig social segregering, dåligt fungerande regioner, en tendens till avindustrialisering i storstäderna, som man på något sätt på sikt måste planmässigt kompensera. Det är nämligen inte bara stödområdena som har lidit av den nationella obalansen, utan det har också storstadsregionerna gjort. Detta visar sig i synnerhet när —t.ex. i de två stora varvsstäderna — en av de grundläggande industriella branscherna brakar samman. Då framträder detta. Att man har försummat dessa problem, och i dag inte har riktig blick för denna typ av storstadsproblem, beror mycket på att under de stora, gyllene tiderna fanns det, tyvärr, från socialdemokratins sida inom arbetarrörelsen en alltför naiv tilltro till att det privata näringslivets expansion, den kapitalistiska expansionen, sörjde för ett automatiskt välstånd. Man såg inte denna problematik, som de människor i storstäderna har fått känna på, som har bott i områden som Tensta eller Rosengård. Jag har själv bott i Rosengård, så jag har sett denna problematik på nära håll. Den har också sitt berättigande, och den hör väl ändå närmast samman med arbetsmarknadsutskottet.

Herr talman! Jag vill först beklaga att jag inte kunde vara med från debattens början, men det beror på att jag satt i regeringssammanträde kl. 09.00. Börje Hörnlund har tagit upp industriverkets organisation, och i likhet med Frida Berglund hoppas jag att Börje Hörnlund finns på plats här i riksdagen när vi i nästa vecka diskuterar SIND-propositionen. Centerns agerande i den frågan bör verkligen tas fram i dagsljuset, och det hoppas jag att vi får tillfälle att göra då. Herr talman! Många som diskuterar regionalpolitik glömmer alltför lätt hur den regionalpolitiska utvecklingen verkligen gestaltade sig under 1970-talet. Man uppvisar ofta en bristande insikt om sambandet mellan en positiv utveckling i samhällsekonomin och i regionalpolitiken, om våra möjligheter att nå målen. Låt mig inleda med de regionalpolitiska målen. Det har antytts att regeringen velat sänka ambitionerna, ändra de regionalpolitiska målen. Därför är det angeläget för mig att slå fast att sådana resonemang saknar all grund. Regeringens uppfattning är helt klar: de regionalpolitiska målen ligger fast. Regionalpolitikens uppgift är att främja en balanserad utveckling i landets alla delar. De tre välfärdsfaktorerna arbete, service och god miljö skall vara tillgängliga för alla människor i vårt land. Dessa mål lades fast av den socialdemokratiska regeringen 1972. Någon anledning att ändra dem har den nuvarande regeringen inte funnit. Regeringen har inte ens funderat på att sänka några ambitioner. Diskussionen har i stället gällt att effektivisera regionalpolitiken för att nå målen. Det finns inte heller något utrymme att göra en omprövning av målen mot bakgrund av den regionalpolitiska utvecklingen under 1970-talet, ty verkligheten är att den positiva utveckling som påbörjades under den socialdemokratiska regeringen i början av årtiondet vändes till en negativ utveckling under 1970-talets senare hälft. Den kraftiga utflyttningen från skogslänen under 1960-talet kunde i början av 1970-talet vändas till en inflyttning till skogslänen. Den allmänna tillväxten var betydande i skogslänen. Dessa län, som 1970 stod för 19 960 av sysselsättningen i landet, fick under perioden 1970-1975 inte mindre än 27 90, dvs. mer än en fjärdedel, av sysselsättningsökningen. Över hälften — 55 96 — av den samlade ökningen av industrisysselsättningen i landet under denna period gick till just skogslänen. Det betydde över 21 000 nya jobb — en ökning med hela 10 96 av dessa läns totala industrisysselsättning. En kraftig utbyggnad av kommunernas och landstingens verksamhet gav arbetstillfällen, service och omvårdnad. Bl. a. beroende på de stora resursöverföringarna via skatteutjämningssystemet blev tillväxten i skogslänen lika stark som i det övriga landet. Vi kunde under 1970-talets första år uppleva att stagnation vändes till utveckling. Men utvecklingen bröts på nytt. 1977 kom det första i en rad svåra år för Sveriges ekonomi — men också för regionalpolitiken. Den ekonomiska tillväxten avtog, industrisysselsättningen stagnerade, industriinvesteringarna sjönk. 160 000 jobb i svensk industri försvann mellan 1975 och 1982. Arbetslösheten sköt i höjden. Hela landet drabbades, men värst drabbades skogslänen. Nettoinflyttningen vändes på nytt till utflyttning. Ökningen av industrisysselsättningen vändes på nytt till en minskning. Under perioden 1977-1980 — dvs. under Börje Hörnlunds år i kanslihuset — försvann över 13 000 industrijobb i dessa län. Och minskningen har fortsatt — under åren 1980-1982 försvann hela 15 000 industrijobb i skogslänen. Utvecklingsplaner vändes på nytt till varsel och nedläggningshot. Optimism och framtidstro vändes på nytt till pessimism och oro. Utveckling vändes på nytt till stagnation och tillbakagång. Det är angeläget, herr talman, att ha denna bild klar för sig när vi i dag diskuterar regionalpolitiken. Denna bild tillbakavisar på effektivaste tänkbara sätt alla påståenden om att den tidigare socialdemokratiska regeringspolitiken inte innebar en aktiv regionalpolitik, liksom den tillbakavisar försöken att beskriva de borgerliga regeringsåren som gynnsamma för skogslänen, glesbygden och den regionala balansen i allmänhet. Det är mot bakgrund av denna bestämda vilja att hålla fast vid de regionalpolitiska målen och mot bakgrund av den mycket besvärliga situation som de utsatta regionerna i dag möter som regeringen har tagit itu med regionalpolitiken. Vi har gjort det i medvetande om att våra möjligheter att närma oss de regionalpolitiska målen är beroende av två faktorer. För det första: Det fordras en positiv utveckling i svensk ekonomi, i svensk industri, som stärker den totala sysselsättningen i landet. För det andra: Det fordras en effektiv regionalpolitik, anpassad till de verkliga förhållandena i landet och i de utsatta regionerna, med regionalpolitiska instrument anpassade till dagens och morgondagens situation. Den första punkten berör sambandet mellan den regionala balansen och den ekonomiska och industriella utvecklingen. Den utgör en av flera utgångspunkter för en radikal omläggning av den ekonomiska politiken, av industripolitiken. Målet är att sätta fart på hjulen i industrin, öka kapacitetsutnyttjandet, produktionen, investeringarna och sysselsättningen: Jag vill helt kort beröra detta. Grunden för denna omläggning av politiken lades med devalveringen, som i stor utsträckning var en industripolitisk åtgärd. Vi börjar nu också se de första resultaten: Industriproduktionen börjar öka efter år av stagnation och tillbakagång. Exporten ökar, vi tar nya marknadsandelar. Antalet varsel i: industrin har minskat. Satsningarna på teknisk forskning och utveckling har ökat. Tecken tyder också på att den långvariga minskningen i industrisysselsättningen har upphört och att en vändning kan väntas. Även om farorna på intet sätt är avvärjda— jag vill gärna stryka under detta — kan vi glädjas åt att vissa tecken pekar i rätt riktning. Det ger anledning till en viss försiktig optimism för utvecklingen i landet och en behärskad optimism också vad gäller möjligheterna att påverka den regionala balansen. En positiv utveckling i industrin i stort utgör, som jag ser det, en förutsättning för att man skall kunna driva en effektiv och framgångsrik regionalpolitik. Utan en ekonomi i balans, utan en industri i utveckling, kommer inte regionalpolitiken att spela den avgörande roll som vi alla vill att den skall spela. Jämsides med denna omläggning av den ekonomiska politiken läggs nu industripolitiken om. Det handlar om att prioritera de offensiva insatserna och föra en industripolitik för förnyelse och utveckling av vår industri. Där ingår investeringsprogrammets satsningar på energi, kommunikationer, byggandet samt gruvoch mineralindustrin, för att nämna några delar. Där ingår att utnyttja den offentliga sektorn som motor för industrin, att satsa på teknisk forskning och utveckling, att satsa på det utvecklingsbara inom våra basnäringar och att satsa på de små företagen med nya idéer, nya produkter och ny teknik. Regeringen samlar nu dessa åtgärder till ett omfattande program för förnyelse och utveckling av svensk industri, ett program som kommer att läggas fram för riksdagen i början av nästa år. Det är min övertygelse att en politik som prioriterar industrin på detta sätt också lägger grunden för en positiv regional utveckling. Sambandet mellan den regionala balansen och utvecklingen i svensk industri och ekonomi är, som jag ser det, mycket stor. Den andra punkten som är avgörande för våra möjligheter att närma oss de regionalpolitiska målen berör de regionalpolitiska medlen. Den regionalpolitik och de regionalpolitiska instrument som utformades i ett samhälle som karakteriserades av en snabb tillväxt förmår inte möta dagens situation. Det är lika bra att vi erkänner detta. Vår regionalpolitiks utformning är för gammal; vi har regionalpolitiska instrument som i dag är ganska uddlösa. Regeringens uppfattning är att vi måste få en utveckling och effektivisering av regionalpolitiken och de regionalpolitiska medlen. Där är jag öppen för ganska okonventionella ändringar, och jag hoppas att den utredning som nu arbetar med dessa frågor kommer att våga samla sig till att lägga fram förslag till sådana lösningar. Jag menar att vi då bör utgå från att vi måste få en närmare samordning mellan industripolitiken och regionalpolitiken. Vi måste också göra insatser inom andra sektorer som ju hör den regionala utvecklingen till — på kommunikationernas område, på utbildningens område och på forskningens område — för att stärka just regionernas utvecklingsmöjligheter. Jag tycker att regionalpolitiken under många år — också under de socialdemokratiska åren — såg alltför ensidigt på att det gällde lokaliseringar av olika företag. Regionalpolitiken är så mycket annat än lokaliseringar. Detta är bakgrunden till den nyligen tillsatta regionalpolitiska utredningen. Även det förslag som regeringen nu har förelagt riksdagen om omorganisationen av statens industriverk, som behandlas av riksdagen i nästa vecka, har denna utgångspunkt. Den regionalpolitiska utredningen, som jag fäster mycket stort avseende vid, har till uppgift att göra en översyn både av de regionalpolitiska stödmedlen och av den beslutsordning som gäller för dessa stödmedel. Utredningen skall föreslå en lämplig avvägning mellan olika selektiva och generella regionalpolitiska medel och utformningen av dessa medel. Jag har i direktiven framhållit att utredningen också skall gå igenom de möjligheter som finns på det generella området att medverka till en ökad regional balans. Jag vill ytterligare markera några riktlinjer. Jag anser att vi inte kan acceptera en regionalpolitik som innebär att man genom flyttning av företag bara flyttar om arbetslösheten i landet. Vi kan heller inte acceptera att region ställs mot region. En sanning som vi kommer att få acceptera är att vi inte kan använda omlokaliseringar som ett standardrecept. Vi måste, som jag ser det, i stället arbeta mer aktivt med det befintliga näringslivets möjligheter att utvecklas, med att få fram nya företag genom att ta vara på nya produkter, idéer och kunnande ute i länen och ute i kommunerna. Vi måste i ökad utsträckning stimulera enskilda människor och grupper till insatser för den egna hembygden. Jag vill gärna se ett ökat stöd till sådana initiativ. Vi måste inrikta oss på att utveckla de speciella förutsättningar som de olika regionerna har — bygga upp regionalpolitiska insatser på den naturliga grund som finns ute i länen, och inte skapa en konstlad grund. Ytterligare ett par riktlinjer. Vi måste självfallet också sträva efter en rättvis fördelning av tillväxten i de större företagen. Det talade vi om i går när det gäller den förhandlingsgrupp som skall tillsättas och diskutera med ett tiotal stora svenska företag om just tillväxten i dessa företags verksamhet. Vi måste när det gäller den offentliga verksamheten förstärka de regionala enheterna genom att decentralisera nya arbetsuppgifter till dem i stället för att öka de centrala funktionerna. Det är min förhoppning att den regionalpolitiska utredningens överväganden, som skall redovisas hösten 1984, skall leda fram till effektivare medel i regionalpolitiken. På detta sätt har regeringen för avsikt att se över och förnya de regionalpolitiska instrumenten. Regeringen vill ha en utveckling av regio nalpolitiken och dess medel som tillsammans med en politik som syftar till tillväxt och industriell utveckling på nytt kan vända den regionala utvecklingen, på nytt kan ersätta den stagnation och tillbakagång som kännetecknade den senare delen av 1970-talet med en positiv utveckling mot regional balans.

Fru talman! Jag är den första att säga välkommen till industriministern. Jag tycker att det är fullt legitimt att vara på ett viktigt regeringssammanträde. Jag har bara förhoppningen att där fattades goda beslut. Jag beklagar att industriministern missade en del goda inlägg i början av debatten, men dessa går naturligtvis att läsa. Sedan en liten parentes. Det är ju ändå så, industriministern, att valet är över, och det dröjer ett tag till nästa. Jag tycker att Thage Peterson är en alldeles för klok person för att säga att allt gott i världen inträffade före 1976 — sedan tog det en paus under sex år, men nu har det gått i gång igen sedan september/oktober i fjol. Så enkelt är det inte, och det stämmer inte heller med den analys och beskrivning som industriministern ger. Därför drog han onödigtvis ned sitt debattinlägg, som i övrigt var mycket bra, med sådana här slängar. Eftersom industriministern hade kritiska synpunkter på den regionalpolitik som vi fört under de sex år då bl.a. folkpartiet har att stå till svars för den, skulle jag vilja fråga industriministern vilka av 1976 års beslut som Thage Peterson är kritisk emot. På vilka punkter vill industriministern ha det annorlunda när det gäller de beslut som riksdagen fattade 1979 om ett nytt stödområde, förstärkt sysselsättningsstöd, en åtgärdsinriktad planering, nya industricentra och särskilda stödåtgärder i glesbygden? Vad är det som industriministern egentligen polemiserar mot i de avsnitten? Sedan ett par synpunkter på litet av det som riksdagsmannen Thage Peterson slogs för i denna kammare i fjol. Jag tar bara upp några saker, eftersom det var hela 65 särskilda socialdemokratiska förslag. Det gällde bl.a. frågan om utbredningen av stödområdet med ytterligare en stödnivå, som då var så angelägen men som nu har lagts åt sidan. Det gäller de nya industricentra i Sollefteå och Torsby, som regeringen har glömt av. Och det gäller tidigareläggningen av landstingsinvesteringar i Värmlands län, som ansågs helt nödvändiga och inte kunde skjutas på framtiden. Det vore intressant att få höra industriministerns kommentar särskilt med tanke på vad industriministern sade i går om det ”norrbottniska undantaget”. När det gäller det högre planeringstalet för Stockholms län — socialdemokraterna vill ha planeringstalet ungefär dubbelt så högt som riksdagsmajoriteten då ansåg lämpligt — så sägs det ändå några ord i årets budgetproposition om att det ser ut att kunna förverkligas. Hur stämmer det med Marianne Stålbergs synpunkt att det som koncentreras till Stockholm får andra län mer eller mindre betala? Jag ser med intresse fram mot svar på dessa frågor.
Fru talman! Det brukar vara ett kärt nöje att göra en analys av verkligheten före 1976 och efter 1976. Många slutsatser kan dras av en sådan analys. Man kan dra slutsatsen att det var den ena eller andra regeringens förträfflighet — eller brist på sådan — som var avgörande. En slutsats som jag drar — och som jag tycker att industriministern på något sätt drar — är att utan en positiv allmän ekonomisk utveckling är regionalpolitiken ganska' verkningslös. Med andra ord: Har vi allmän ekonomisk motvind, beroende på konjunkturproblem och annat, så är det svårt att föra en effektiv regionalpolitik. Slutsatsen innebär alltså att det lika väl kan ha varit den allmänna dämpningen av industriklimatet och konjunkturen under de här åren som har medverkat till problemen i glesbygden. Jag delar nämligen uppfattningen att utan en god ekonomisk aktivitet i landet är det ganska svårt att få en fördelning av resurser i de mest utsatta regionerna. På den punkten tycks industriministern helt dela den moderata uppfattningen. Här råder alltså en samstämmig bedömning. Sedan är det självfallet viktigt att regeringarna för en god ekonomisk politik. Industriministern säger att vi måste lägga om politiken — föra en mer offensiv industripolitik och koppla den till regionalpolitiken. Det skall vara slut på stödpolitiken — som den, underförstått, fördes under 1970-talet. Frågan är: Varför har socialdemokraterna så sent kommit till insikt om detta? Moderata samlingspartiet har inte på något sätt företrätt stödpolitiken. Vi har varit mycket tveksamma inför — eller direkt motståndare till — att man har satsat många miljarder på mer eller mindre fallfärdiga företag. Men inte någon gång under de sex borgeriga regeringsåren argumenterade socialdemokraterna mot olika former av stöd till företag eller branscher som hade stora ekonomiska problem — och där framtidsutsikterna, herr industriminister, enligt alla bedömningar var mycket dystra. Jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen tänker om. Men jag konstaterar med visst vemod att om vi bättre hade använt några av de stödmiljarder som gick till mer eller mindre dödfödda branscher och som regeringar och opposition uppenbarligen sade ja till, så hade man kanske haft något större förutsättningar att satsa på en positiv utveckling för dessa regioner. Det görs gällande att man med generella medel inte kan komma speciellt långt. Jag vill påstå att just det förhållandet att man utnyttjar marknadsekonomins välståndsskapande krafter innebär vissa problem. Man får vissa regionala obalanser — eller riskerar att få dem. Då är det nödvändigt att man har en slagkraftig regionalpolitik. Jag hälsar också med tillfredsställelse att man prövar nya metoder, nya arbetssätt, i regionalpolitiken. Jag delar nämligen, fru talman, uppfattningen att en framkomlig väg att lösa regionala problem icke kan vara att bara bygga industrilokaler. Det fordras nya saker. En satsning på mjukvara måste till i framtiden. Om det tror jag att vi är ganska överens.

Fru talman! Tyvärr, Thage Peterson, är det inte bara arjeplogborna som tolkar den socialdemokratiska regeringens budskap så, att regeringen mer eller mindre är på väg att sätta regionalpolitiken på undantag. Det är därför som centern anser det vara så viktigt att riksdagen inte tillåter att det sprids något tvivel om att de regionalpolitiska målen skall stå kvar och att utvecklingen skall gå åt rätt håll. Sedan berör Thage Peterson ekonomin. När vi tog över, hade vi haft kostnadsökningar genom avtal och arbetsavgiftshöjningar för 1975 och 1976 i storleksordningen 45 90. Vi låg i Sverige 20 90 över i fråga om kostnadsläge jämfört med de 14 länder som vi gör mest affärer med. När den socialdemokratiska regeringen tog över, låg den svenska kronans värde något under i förhållande till penningvärdet i dessa 14 länder. När vi rättade till med en 10-procentig devalvering, gick Olof Palme ut och sade att det riktade sig ensidigt mot barnfamiljer, pensionärer, handikappade osv. När ni ytterligare sänker kronans värde — ja, då är det något helt annat. Det var det politiska klimatet som under den förra perioden var så besvärligt och negativt för vårt land. Så till regionalpolitiken. Thage Peterson räknar på sitt pluskonto in satsningen på Algot Nord — 750 arbetstillfällen, eller hur mycket det nu var — och satsningen på Stålverk 80. Sedan räknas dessa felsatsningar ifrån när det gäller vårt konto. Det är naturligtvis så — och det var Thage Peterson inne på i slutet av sitt inlägg — att regionalpolitiken icke bara gäller näringslivet, som ju står för en mindre del av sysselsättningen i dag, dock en mycket viktig del. Regionalpolitiken gäller också offentlig service, areella näringar osv. Det är därför som jag med bestämdhet hävdar att när man skall betygsätta politiker under de sex åren, skall man konstatera att sysselsättningen ökade mest i de fyra nordliga länen — de intog första, andra, tredje och fjärde plats — medan sysselsättningen tidigare ökade mest i storstadsregioner. Det innebär en ändrad inriktning. Slutligen vill jag beröra skatteutjämningssystemet. Under vår period var det en ökning från 2 till 10 miljarder kronor. Det skiljer fortfarande ungefär 10 000 kr. per familj om man bosätter sig i en lågeller en högskattekommun. Högskattekommunerna finns uppe hos oss. Vi har motionerat i riksdagen om att detta skall utjämnas ordentligt. Jag hoppas att socialdemokraterna är beredda att ansluta sig till den linjen, för det kommer att betyda väldigt mycket för den regionalpolitiska utvecklingen.

Fru talman! Detta är en mycket intressant diskussion. Jag tror att det är bra att man i något avsnitt av en sådan här debatt kan diskutera litet mer okonventionellt och resonerande, som Thage Peterson nu har gjort. Det blir ju annars i en debatt av detta slag mycket av pajkastning, speciellt mellan socialdemokraterna och centern, som med olika former av sifferexercis skall visa hur bra deras regionalpolitik var. Men på en punkt vill jag anmäla en viss tveksamhet. Det är en fråga som vi så småningom får ha en fördjupad diskussion om i olika sammanhang. Det gäller det allmänna perspektiv som Thage Peterson målar upp, även om jag håller med om många av hans synpunkter. Det finns f.n. i de härskande resonemangen om regionalpolitiken en tendens att tro mycket på att om man bara får en allmänekonomisk expansion i gång, så skall de regionala krisproblemen komma i ett så helt annorlunda ljus, och då skall möjligheterna att lösa dem bli så oerhört mycket bättre. Jag håller med om att möjligheterna naturligtvis blir bättre än vad de är nu. Men vi skall också komma ihåg att många sådana här regionala problem har uppstått och blommat ut i fråga om sin styrka just under högkonjunkturer. Även under högkonjunkturer har de ekonomiska mekanismerna en tendens att ge upphov till den här typen av obalanser — inte bara obalanser på det regionala området utan obalanser över huvud taget. Kapitalismen är inte mindre instabil i sådana avseenden under en högkonjunktur än vad den är under en lågkonjunktur. Under högkonjunkturen kan i själva verket, om man inte ser upp, mönster fastläggas som fördjupar skillnaderna mellan regionerna. Dessa mönster måste man då motverka med en politik som är kraftfullare och mer omfattande än vad regionalpolitik hittills har varit här i landet. Denna risk förstärks, i varje fall enligt min mening, om man knyter det allmänna uppsvinget starkt och ensidigt till exportnäringen. Då kan nämligen den dominerande delen av de resultat som uppsvinget kommer att ge bli koncentrerad till helt andra delar av landet än dem som kanske allra bäst hade behövt ett tillskott. Och det kan vara nog så svårt att i ljuset av en sådan utveckling göra de överföringar som skulle behövas till krisregionerna för att den regionala obalansen åtminstone inte skall öka. Dessa tendenser skärps ytterligare ifall man för en mycket restriktiv politik på det nationella planet, på den nationella efterfrågans och den nationella marknadens områden. Saker och ting är mycket mer komplicerade än att de låter sig lösas genom en förhoppning om en allmän, exportledd högkonjunktur.

Fru talman! Jag avsåg verkligen inte att såra Elver Jonsson. Vad jag försökte göra var att beskriva verkligheten under 1970-talet. Jag är inte så ensidig att jag säger att allt blev vitt resp. svart i omvända toner 1976. Jag sade ju också i går i debatten om Norrbotten att de svåra strukturproblem som våra basnäringar fick under mitten och slutet av 1970-talet hade kommit att slå hårt på oss även med en socialdemokratisk regering. Jag gjorde min beskrivning delvis mot bakgrund av de angrepp som har riktats mot oss under senare tid för att vi skulle vilja överge de regionalpolitiska målen. Då tyckte jag att det var riktigt att beskriva vad som hade hänt under 1970-talet beträffande skogslänens utveckling i olika avseenden. Mina experter på industridepartementet, som kan statistik och utveckling innan och utan, har inte funnit något stöd för att den regionalpolitiska utvecklingen blev bättre efter 1976. Detta kan sedan bero på olika faktorer. Fru talman! Jag skulle nu vilja rikta några ord speciellt till herr Hörnlund. Då behöver herrar Högmark, Jonsson och Svensson inte känna att de är speciellt riktade till dem. Centern säger — också i den här debatten — att socialdemokraterna ger upp regionalpolitiken. Jag tycker att ni skall sluta med det där, för sanningen är egentligen den motsatta. Vi tog över en regionalpolitik som var präglad av uppgivenhet. Det är den nya regeringen som har fått sätta i gång från grunden för att motverka denna uppgivenhet, med en kraftfull ekonomisk politik, en utredning om förnyelse av regionalpolitiken, en slagkraftigare central myndighetsorganisation för regionalpolitik och mycket annat. Att jag tycker centerns påståenden är märkvärdiga beror förstås på vad som hände då centerpartiet hade ansvaret för regionalpolitiken. Jag vill inte belasta folkpartiet, moderaterna eller vpk för att angripa oss på det sätt som centern nu gör, och därför är mina ord riktade just till centerns företrädare. Sanningen är ju att under dessa år minskade skogslänens andel av befolkningen. Detta kan läsas i statistiken. Centerns inträde i kanslihuset innebar en vändning av den positiva utveckling som den förra socialdemokratiska regeringen åstadkom under första hälften av 1970-talet, då skogslänens andel av befolkningen ökade. Jag tycker att man skall vara försiktigare i beskrivningen. Den jämförelsebild över vad som hände i fråga om utvecklingen i skogslänen som jag tar fram ger vid handen att ingenting visar att våra ambitioner skulle vara mindre nu än under den förra regeringsperioden, och jag har visat vad som hände i skogslänen då. Jag vill inte till herr Hörnlund säga att hans parti inte har några regionalpolitiska ambitioner — det är klart att centern har det. Men ni kan inte hämta stöd för dem i den regionalpolitik som ni själva hade ansvaret för. Inte beskyller jag herr Hörnlund och hans parti för att vilja gräva ner regionalpolitiken eller för att vilja utarma skogslänen eller andra bygder — det vore mig fjärran. Men då skall inte heller herr Hörnlund och hans parti knipa billiga poänger ute i bygderna genom att säga att den nya socialdemokratiska regeringen struntar i regionalpolitiken. Han vet ju att ett sådant politiskt budskap är hur dumt som helst. Det har jag visat med siffror. Centern kom i regeringsställning och fick ansvaret för regionalpolitiken, men kunde inte leva upp till sina löften i skogslänen, utan utvecklingen blev på alla punkter negativ. Av den stolta s.k. riksplanen, som centern presenterade 1976, blev det platt intet. Det kanske, fru talman, är erfarenheten från centerns regionalpolitiska agerande som har gjort att det i riksdagen i dag inte föreligger någon gemensam uppfattning om regionalpolitiken. Inte en enda av de 19 reservationerna om regionalpolitiken har ett gemensamt borgerligt undertecknande. Det om något borde väl ge centern anledning att justera sin utåtriktade propaganda i de regionalpolitiska frågorna. Jag hittade i centerns partimotion ett avsnitt där man talade om centerns ansvar för regionalpolitiken och sade att framgångarna för regionalpolitiken är tydliga och positiva. Måhända tydliga, men knappast positiva. Effekten för de människor och bygder som såg sina jobb och orter försvinna är en helt annan. Vad som nu måste komma till stånd igen är en ökning i industrin, en ökad produktion, så att vi får bättre möjligheter att ta itu med de industripolitiska problemen men också med de regionalpolitiska. Jag hade, fru talman, i mitt inlägg en röd tråd: regionalpolitiken måste inriktas mer på att ta till vara det utvecklingsbara i befintliga företag, i det näringsliv som vi har ute i regionerna. Vi måste stimulera fram nya idéer och produkter, som kan leda till nya företag och nya jobb. Jag säger detta till viss del mot bakgrund av de erfarenheter som jag har haft som industriminister sedan regeringsskiftet. Jag har upplevt att det verkligen behövs nya medel i regionalpolitiken för att nå fram till målet att alla människor i landet skall erbjudas arbete, bostad och en trygg miljö. Samtidigt finns det i dag ekonomiska medel som inte utnyttjas. Det tycker jag att kammarens ledamöter skall vara medvetna om. Varför är det så? Jo, det saknas helt enkelt projekt. Det har jag sagt tidigare i denna kammare i en interpellationsdebatt. På industridepartementet har vi konstaterat att efterfrågan på lokaliseringsstöd inte har varit så låg någon gång sedan stödet infördes som under detta budgetår. Det beror naturligtvis på den allmänna ekonomiska aktiviteten och på lågvarvet i svensk industri. En tjänsteman i departementet som handlagt regionalpolitiska frågor i 22 år har vittnat om att han aldrig varit med om att aktiviteten och efterfrågan på lokaleringsstöd varit så låg som under detta budgetår. Det finns inte tillräckligt med nya projekt och nya idéer. Det är ett av skälen till att vi behöver se över regionalpolitiken, för att hitta medel som stimulerar uppkomsten av nya projekt och nya idéer. Låt oss diskutera den frågan sakligt, i stället för att gnabbas och anklaga varandra för att ha övergett våra mål och ambitioner i regionalpolitiken. Bristen på projekt visar, menar jag, på det nära samband som finns mellan den allmänna ekonomiska utvecklingen och regionalpolitiken. Med den ekonomiska stagnationen, minskningen i efterfrågan, produktion och industrisysselsättning samt den låga lönsamhet i industrin som har rått under senare år har jordmånen icke varit god för uppkomsten av nya projekt och nya idéer. Därför kommer också den radikala omläggningen av den ekonomiska politiken, satsningen på produktion och sysselsättning, att ha en stor regionalpolitisk betydelse. Jag tycker att Jörn Svenssons varningar är berättigade. Jag sade också i går, eller åtminstone antydde, att investeringar och satsningar på industriell verksamhet, och kanske också satsningar inom den offentliga sektorn på teknik och utveckling, självfallet måste vara ett led för att få till stånd en ökad ekonomisk aktivitet och en ökad industriell verksamhet. Det vore helt fel om vi bara sade, att när vi har fått ett jämviktsläge och har en bättre aktivitet i ekonomin och industrin, först då kan vi föra en regionalpolitik värd namnet. Så får det inte gå till. Då skulle vi förlora ett antal viktiga år, och då skulle inte industrin få den draghjälp som den skulle få genom olika investeringar och programsatsningar. Fru talman! När vi får i gång industriproduktionen och investeringarna, då kommer också de nya projekten. De regionalpolitiska medlen kan hjälpa till att skapa förutsättningar för att dessa projekt placeras i skogslänen och i de regioner som bäst behöver de nya jobben. Detta är en klar målsättning och ett klart uttalande från regeringens sida. Grunden är: Utan en ekonomisk politik som sätter fart på hjulen för produktion och investeringar är det omöjligt att på sikt klara den regionala balansen.

Fru talman! Första delen av industriministerns replik var föredömlig. Den var saklig, och man kan konstatera att den hölls i en ödmjuk ton, som hedrar en departementschef. Jag tror att en sådan debatteknik öppnar möjligheter också för meningsfulla samtal både här i kammaren och på sikt. Det var naturligtvis en mycket betydande reträtt som industriministern gjorde här. Han sade, att när han nu talat med sina experter i kanslihuset, har han kommit fram till att det inte finns något stöd för påståendet att allt blev sämre efter 1976. Det är inget dåligt betyg, herr industriminister. Det ståri en välgörande kontrast till vad industriministerns partivänner i denna kammare och ute i landet påstår. Man säger att allt blev sämre efter 1976. Det är, fru talman, avgörande att socialdemokraterna håller fast vid det myckna vi har varit överens om, så att inte det som byggts upp inom regionalpolitiken raseras. Där finns det ju som mycket att slå vakt om. Man vill på socialdemokratiskt håll minst lika mycket som på andra politiska håll bevara det som byggts upp. Men talet om socialistiska experiment på industripolitiskt och näringspolitiskt håll inger oro. Industriministern sade att han har hittat den röda tråden i detta. Jag hoppas att han mera tänker på tråden än på färgen. Jag vill ändå påstå att det finns osäkerhet om vilken väg socialdemokratin kommer att välja. Jag läste i mitt första inlägg, då industriministern inte hade tillfälle att vara närvarande, ur Aftonbladet, som enligt min mening i detta avseende var ett sanningsvittne. Man skrev med anledning av regionalpolitiken: ”Och socialdemokratin? Ja, det är mycket svårt att se någon linje i dess politik vad gäller regionalpolitiken. Thage G Peterson har visserligen talat varmt om en hårdare koppling till industripolitiken men har hänvisat till den sittande utredningen när det gällt att tala om hur han har tänkt sig den framtida politiken.” Sedan kom ett mycket starkt påstående, att socialdemokratin levde kvar i sitt traditionella tänkande: ”Den förmådde aldrig att i opposition formulera en ny regionalpolitik, anpassad till de nya förhållandena. Och där står vi i dag. Vilsenheten är nu större än någonsin.” Det är alltså viktigt att den linje som dragits upp sedan 1976, en relativt rak linje, fullföljs. Jag har sagt många gånger tidigare här att regionalpolitik är svår, ofta tålamodsprövande. Det finns inget internationellt facit. Det som ägt rum under de senaste decennierna, varvid folkpartiet i stor utsträckning har haft ansvar för den förda politiken, vill vi för vår del fortsätta att utveckla. Talet från industriministern om öppenhet vill jag kvittera med att säga att vi har ett intresse för diskussion också om okonventionella grepp.

Fru talman! Industriministern inledde med att konstatera att efterfrågan på regionalpolitiskt stöd aldrig varit så liten som nu. Det kan kanske vara en tankeställare för de företrädare för utskottsmajoriteten som inte har förstått vår argumentation. Vi har reserverat oss till förmån för ett mindre stöd, bl.a. därför att efterfrågan är så liten. Men jag tror att det är riktigt att efterfrågan är liten också på grund av stödformernas trubbighet. Det behövs nya modeller. Också industriministern säger att vi måste få ett radikalt omtänkande i industripolitiken. Jag återkommer då till frågan om vad det är som under socialdemokraternas sex månader i kanslihuset fått dem att inta denna ståndpunkt. Kan industriministern lova att det nu är slut på en stödpolitik av det slag som socialdemokraterna under oppositionstiden ivrigt förespråkade? Vilka projekt är det som industriministern vill se förverkligade och som skulle ha kunnat förverkligas, om man inte ohämmat hade strött stödmiljarder omkring sig? Den radikala omsvängningen i den ekonomiska politiken innebär att konkurrenskraften skall öka. Det är samma politik som moderata samlingspartiet har företrätt, dvs. att skapa en konkurrenskraftig industri. Hur åstadkommer man en sådan? Är det genom att uppmana löntagarna till större återhållsamhet i kommande års löneförhandlingar? Är det genom att göra ytterligare påpekanden om att man skall ta upp diskussioner om att sänka ungdomslönerna? Är det detta som omläggningen av den ekonomiska politiken innebär, då tycker jag att det finns all anledning att hälsa den med tillfredsställelse. Men då bör man undvika att lägga fram förslag om höjda avgifter för näringslivet som försämrar dess förmåga att konkurrera. Det skulle också, fru talman, i och för sig ha varit intressant att något få belyst industriministerns syn på den regionala utvecklingen när det gäller ny teknik. Det finns uppenbarligen i dag en mycket klar tendens till att utvecklingen av den nya tekniken koncentreras till ett fåtal orter inom högskoleregionerna. Det skulle vara intressant att höra vilka tankar regeringen har om hur man, eventuellt i samverkan med näringslivet och utbildningsväsendet, skulle kunna stimulera ny teknik och teknisk utveckling till att gå i något andra banor, så att de inte fixeras till tre-fem regioner i landet. Vi riskerar att få en högteknologisk industri som enbart förläggs i anslutning till Lund, Linköping, Stockholm, Uppsala och eventuellt Göte borg. Har regeringen några planer på att ta initiativ till att utveckla den tekniska nivån även i andra delar av landet, både i södra och i norra Sverige?

Fru talman! Industriministern har noterat att det inte finns så många gemensamma reservationer från mittenpartierna. Men är det så underligt? Jag upplever det så, att moderaterna väldigt gärna vill falla Thage Peterson om halsen här i dag. Det oroar mig, för det moderaterna har talat om är i stor utsträckning att flytta människorna till jobben. Vår inriktning är att jobben skall till människorna. Jag kan hålla med om att vi bör vänta ett par år innan vi definitivt betygsätter den politik som förs, men jag är litet rädd. Jag känner samma oro som kommit till uttryck i Aftonbladet, av Arjeplogsborna, av handläggare av regionalpolitiska ärenden på länsstyrelserna, osv. Jag vill upprepa den fråga som jag ännu inte har fått svar på, trots att jag ställt den gång på gång. Vi har föreslagit ytterligare 150 milj.kr. i länsanslag. Länsstyrelserna skriker efter de pengarna. De skall i stor utsträckning användas till glesbygdsprojekt. De ger flera jobb därför att det är ”billigare” jobb. Det ger en långsiktig effekt. Vi tar de pengarna från AMS-medlen. Thage Peterson är regionalpolitiskt ansvarig. Skulle det inte vara skönt att ha de pengarna i dag? Jag tror att det då skulle vara lättare för Thage Peterson att försvara regionalpolitiken. Jag vill ha ett svar på frågan om inte detta skulle ha varit en bättre väg. Sedan vill jag beröra frågan om generella medel. Efterfrågan på sådana är som sagt svag. Så var det också under vår tid i regeringsställning. När industrin inte har fullt kapacitetsutnyttjande är det ju inte så lätt att göra nya investeringar. Därför tror jag att tiden nu är inne för att inte göra som moderaterna vill, dvs. i stort sett plocka bort alla selektiva medel — sådana behövs, men en del kan man kanske ta därifrån — utan gå över till vissa generella medel. Vi förespråkar då någon typ av frizonsmodell för småföretag. Vi presenterade ett sådant förslag i vår Norrbottensmotion: inga arbetsgivaravgifter i Norrbottens inland för företag med upp till 400 000 kr. i lönesumma. Vi kan diskutera storleken på företagen, men jag tror att det är småföretagen som nu måste uppmuntras. I stödområde A och B finns det sammantaget ungefär 5 000 småföretag med mindre än fyra anställda. Jag tror att man skall sätta in stöten där i första hand, om man vill ha en snabb regionalpolitisk effekt. Jag skulle vilja veta hur Thage Peterson ser på detta. Thage Peterson sade att han har effektiviserat myndigheterna. Vi skall diskutera det senare, men jag vill fråga om detta att överlåta regionalpolitiken på central nivå till generaldirektören i industriverket var ett exempel på effektivisering.

Fru talman! I ett tidigare inlägg lämnade herr Hörnlund en icke korrekt uppgift, när han sade att det var i skogslänen som befolkningsutvecklingen var mest gynnsam under de borgerliga åren. Vi har nu fått fram fakta, och det kan vara av intresse för kammarens ledamöter och för massmedia att få höra hurdan befolkningsutvecklingen var 1975-1981. Den snabbaste ökningen kom i ett skogslän: Västmanlands län. Först av alla kom Uppsala län och Hallands län. Däremot noterades en liten ökning eller t.o.m. minskning i övriga skogslän. I de län där en ökning skedde var den lägre än riksgenomsnittet. Det fanns dock län som hade en ogynnsammare befolkningsutveckling än skogslänen: Blekinge län, Västmanlands län och Göteborgs och Bohus län. Detta bör tilläggas. Anders Högmark ställde två frågor till mig. Först frågade han om de ”strödda stödmiljarderna” under de gångna sex åren. Den frågan bör inte riktas till mig utan till min företrädare Nils Åsling. Det är honom man skall fråga, varför han så frikostigt strödde miljarder omkring sig. Debattordningen hindrar honom emellertid från att gå in i den här debatten i dag. Därför kanske herr Hörnlund senare vill ge ett svar på den frågan. En fortsatt debatt mellan centerpartiet och moderaterna vore nog värdefull och kanske t.o.m. roande. Sedan ställde Anders Högmark frågan om vilken uppläggning vi har av arbetet för att stimulera ny teknik. Jag vill gärna säga att det är en mycket väsentlig fråga, hur vi bättre skall kunna använda våra tekniska högskolor och knyta samman industrin med dem, så att de tekniska högskolornas forskarrön och upptäckter kommer ut i industriell produktion i verkligheten. Det sambandet måste diskuteras, och vi diskuterar det också. Vi diskuterar även hur man skall dra nytta av den högteknologi som finns i flera stora industriella företag runt om i landet, där mängder av duktiga civilingenjörer, forskare, vetenskapsmän och tekniker arbetar, men också borde kunna utnyttjas — och kanske med glädje skulle kunna göra en insats —i små företag. Där har vi goda erfarenheter från Fosam samt från de tekniska högskolorna i Luleå, Linköping, Stockholm m.fl. orter. Dessa frågor diskuterar vi i det tekniska och industriella rådet, som finns knutet till industridepartementet. Avsikten är att vi vid ett planerat sammanträde i höst ytterligare skall ta upp frågan om hur ny teknik skall stimuleras. Den nya forskningsberedningen har också i sitt program för verksamheten tagit med denna fråga. Jag tror även — på den punkten delar jag herr Högmarks uppfattning — att frågan är viktig för regionalpolitiken. Det gäller nämligen ett av de stöd som jag åsyftade i mitt anförande när jag sade att vi inte får stirra oss blinda på lokaliseringspolitiken som en del av regionalpolitiken. Det finns så många andra områden att ta hänsyn till, exempelvis kommunikationerna, utbildningen och forskningen. Hur drar vi nytta av de resurser som finns ute i de olika regionernas industrier? Det är mycket viktigt att den regionalpolitiska utredningen på ett okonventionellt sätt på allvar går igenom dessa saker. Själv kommer jag att aktivt medverka till nya öppningar i frågan. Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse de löften som oppositionen i dag har gett, att man konstruktivt skall medverka i den debatten. Jag skall inte polemisera mot Elver Jonsson, eftersom han inte har någon replik kvar, men jag vill ändå svara honom. Det är möjligt att han blir ledsen över något av det jag säger, men den saken får vi väl diskutera senare. Elver Jonsson frågade mig vad som har hänt med Värmland sedan i fjol. År 1982 ökade kriserna och arbetslösheten över hela Sverige — i Värmland, i Bergslagen, i Blekinge, utmed Norrlands södra kust etc. Industrikapacitet fortsatte att slås ut också i Värmland. Även där stagnerade framtidssatsningarna. När den nya regeringen efter sitt tillträde i oktober 1982 vandrade upp till slottet för att hålla konselj, stack några journalister ett TT-meddelande i händerna på oss. På det stod: I dag går 170 000 människor arbetslösa i vårt land och av dem är 85 000 ungdomar. En vecka senare fick vi beskedet att 160 000 jobb nu hade gått förlorade i industrin. Det är helt klart att detta har slagit flera hål runt om i landet, också i Värmland, samt medfört nedlagda fabriker och arbetslösa människor. Det var i den situationen vi började regera Sverige. Jag är självfallet rörd över era förväntningar på och er tillit till den socialdemokratiska regeringen. Men redan under mina tal i valrörelsen sade jag att det kommer att ta lång tid och bli svårt att på nytt sätta Sverige på fötter. Låt mig upprepa att vi redan första dagen efter vårt tillträde devalverade kronan. Grundläggande ekonomiska förutsättningar för den svenska industrins expansion saknades nämligen. För att vi skall lyckas återta förlorade andelar på exportmarknaden och vara konkurrenskraftiga på hemmamarknaden måste vår industris konkurrensläge förbättras. Därför genomfördes devalveringen — för Sveriges, för industrins och också för Värmlands skull. Vi börjar nu se ljusglimtar i form av nya jobb, även i Värmland. Vi känner ganska väl till.de olika regionernas situation och utveckling. I går diskuterade vi Norrbotten här i riksdagen. Jag och många ledamöter i kammaren sade att Norrbotten var det mest utsatta länet med den högsta arbetslösheten, hur man än räknar. Men kanske är den mest sargade industriregionen i vårt land den mellansvenska bruksbygden — ett bälte från gruvdistrikten i östra Uppland över de mellansvenska länen bort till västra Värmland. Där har vi — det har jag upprepat vid flera tillfällen — många Svappavaaraorter, dvs. orter med ensidigt beroende av en enda industri och anknytning till basnäringarna. Därför har vi inom regeringen talat om behovet av att vidta långsiktiga åtgärder för att reindustrialisera hela Bergslagen inkl. Värmland. Det klarar man inte med åtgärdspaket. En mängd samlade åtgärder som sträcker sig över långa perioder måste genomföras. Vi arbetar nu i industridepartementet med Bergslagsfrågorna. Vi känner till Värmlands och andra Bergslagsområdens svåra läge. Fru talman! Slutligen vill jag säga följande. Jag har en förhoppning när det gäller regionalpolitiken, att de fem politiska partierna som är representerade i den nya regionalpolitiska utredningen skall få möjlighet att utföra ett konstruktivt och framåtsyftande arbete i utredningen. Jag hoppas att man inom utredningens ram skall kunna föra fram förslag som regeringen sedan kan ta fasta på och lägga fram för riksdagen, så att de kan förverkligas. Den regionalpolitik och de instrument i regionalpolitiken som vi i dag använder utformades nämligen på 1960-talet, och vi kan icke lösa 1980-talets och 1990-talets problem med 1960-talets åtgärder och politik. Vi diskuterar nu ett område där vi i stor utsträckning måste tänka om och bredda våra insatser. Det är därför jag också med tillfredsställelse och tacksamhet noterar flera inlägg i debatten som visar att talarna har positiva infallsvinklar. Vi är beredda att ställa upp och arbeta konstruktivt och framåtsyftande i den nya regionalpolitiska utredningen.

Fru talman! Ett stort avsnitt i betänkande 23 behandlar utvecklingen i de olika länen. Vi kan konstatera att vissa län har drabbats hårdare än andra på grund av företagsnedläggningar och vikande sysselsättning. Regeringens politik innebär att den genom kortsiktiga statliga stimulanspaket av olika slag stöder sysselsättningen. Vi vänder oss mot detta synsätt, därför att det inte utgör någon långsiktig lösning på problemen. Vår principiella ståndpunkt återfinns i ett särskilt yttrande nr 5. Vi finner det därför inte heller meningsfullt med en särskild reservation mot förslagen i detta avsnitt, utan jag vill hänvisa till reservation 1 där vi utvecklar vår syn på regionalpolitikens inriktning. Den huvudlinje för en ny regionalpolitik som moderata samlingspartiet för fram utgår från ett ökat inslag av generellt verkande medel och en successiv avveckling av flertalet selektiva stödformer. Jag kommer i detta anförande fortsättningsvis att i huvudsak uppehålla mig vid reservation 11 som behandlar regionala utvecklingsinsatser. Vår huvudlinje går, som jag nyss nämnt, ut på en successiv avveckling av flertalet selektiva stödformer. Men den stödform som vi anser bör vara kvar är det samlade länsanslaget —C 3 — som är en flexibel och okonventionell stödform. Län med akuta problem kan också under en tid erhålla en större del av det stödet. Vi anser denna stödform så viktig att vi föreslagit en höjning av anslaget. Ökningen är visserligen blygsam, men det är ändock en markering i förhållande till våra övriga yrkanden, där vi föreslår en neddragning av anslagen. Orsaken till att vi prioriterar länsanslaget är att vi i framtiden behöver främja en aktiv glesbygdspolitik. En stor del av våra stödområden utgörs av ren glesbygd. De har sämre förutsättningar för företagsetablering och en differentierad arbetsmarknad än tätbefolkade områden. Det samlade länsanslaget har visat sig ge ett bra resultat, mycket beroende på att länen i stor utsträckning själva bestämmer hur resurserna skall fördelas. Lokaliseringsstödet har trots sin omfattning haft betydelse endast för tätorterna och har därför i mycket liten utsträckning medverkat till att rätta till de problem som uppstått i glesbygden. Tillkomsten av det samlade länsanslaget innebär att man har den stödform som förmått tillvarata de specifika förutsättningar som många gånger råder i glesbygden. Vi anser att efter hand som vår inriktning av regionalpolitiken genomförs, behövs det endast ett enda, sammanhållet anslag, som tämligen fritt skall disponeras av länsstyrelserna. En decentralisering av beslutsfattandet medför ju att åtgärderna kan anpassas efter länens olika förutsättningar. Man undviker också på det här sättet en krånglig och byråkratisk ordning. Vi befinner oss i ett ekonomiskt läge då vi inte kan öka de regionalpolitiska resurserna. I stället måste vi i framtiden bereda oss på krympande medelsramar. Det är den bistra verkligheten. Jag anser att vi måste anpassa oss till verkligheten nu — vi har inte tid att vänta. Därför är vår medelsram snävare än de övriga partiernas. Det är inte alltid så att mer pengar ger ett bättre resultat, utan det handlar ofta om hur resurserna utnyttjas. Det är helt nödvändigt att vi använder de regionalpolitiska medlen på ett bättre sätt. Detta med bättre resursutnyttjande har med tiden blivit en något sliten fras. Och det är alltid mycket lättare att tala om det än att genomföra det. Men jag är helt övertygad om att det är på den vägen vi skall nå de regionalpolitiska mål som alla vi politiker så ofta hänvisar till. För att åstadkomma detta måste man tänka i nya banor. Det måste till systemförändringar när det gäller metoder att satsa de tillgängliga resurserna på rätt sätt. Jag har tidigare talat om att föra ner besluten på länsnivå. Det är en början. Man tar då till vara de kunskaper som finns i regionen när det gäller både problem och tillgängliga resurser. En annan förändring som måste ske är ett bättre samarbete mellan länsorganen. Många gånger kan olika resurser samordnas i tid och rum, till gagn för ett visst geografiskt område eller för en viss samhällseller näringsgren. Den stelbenta sektorspolitiken gör att helhetssynen på länens utvecklingsmöjligheter ofta går förlorad. Det bör vara länens behov som styr medelsanvändningen och i mindre grad centralt utfärdade riktlinjer för de enskilda sektorerna. För att få i gång verksamheten fordras det att man har en övergripande uppfattning om vad man vill åstadkomma. Den sektoriella medverkan skall därefter plockas in i bilden. Det är i glesbygden som misstagen märks när det förekommer vattentäta skott mellan sektorerna. Där man inte har några alternativ, kan en okänslig regionalpolitik förstöra förutsättningarna. Men man får vara uppmärksam på att det ligger en fara i att driva detta resonemang för långt — jag vill understryka det. Sektorsnedbrytningen får inte drivas så långt att effektiviteten inom de olika områdena går förlorad. Jag vill ge några exempel från Jämtland, där man genom den s.k. Jämtlandsmodellen arbetar för att få till stånd en systemförändring för att på ett bättre sätt ta till vara länets gemensamma resurser. Vägverket tänkte sänka sina kostnader och föreslog därför en indragning av vägstationer på vissa mindre orter. I detta fall berörde det en vägstation med 12 anställda i en ort med 250 invånare. Åtgärden stod i motsats till kommunens strävan att bygga upp orten till en stabil serviceort. Det är uppenbart att man under sådana omständigheter inte kan fatta beslut endast på den enskilda sektorsmyndighetens villkor. Kommunen och vägförvaltningen diskuterade sig fram till en gemensam lösning och åstadkom en personell och lokalmässig samordning av vägstationen och kommunens brandförsvar. Länsstyrelsen tillsköt en del medel ur det sammanhållna anslaget till vissa merkostnader som uppkom i inledningsskedet. Jämtlandsmodellen, som har debatterats här i kammaren tidigare, är inte någon organisationsmodell utan snarare en idé om att såvida man skall få i gång verksamheter, måste de geografiska målen vara överordnade de sektoriella. Jag tror inte att man skall göra misstaget att börja med en organisation. Det går inte att administrera fram arbetstillfällen. Idéerna måste komma underifrån. System och tänkesätt måste få slå igenom. Sedan kan man förändra organisationen och fördela pengarna på annat sätt. De medel till beredskapsarbeten som kommer länen till godo borde också kunna användas på ett friare sätt. Utgångspunkten för diskussionerna bör vara vilket användningssätt som ger de bästa effekterna både på kort och på lång sikt ur länets synpunkt. Man skall inte enbart se på de kortsiktiga sysselsättningeffekterna. Det kostar mycket pengar att upprätthålla en hygglig servicenivå i glest befolkade bygder. Därför bör man ställa sig frågan: Vilka verksamheter går att samordna för att bibehålla servicen i en bygd med vikande befolkningsunderlag? Inom lokala områden bör det gå att effektivisera verksamheten för att åstadkomma besparingar och för att bibehålla servicen. På många håll har man goda erfarenheter på detta område. Det har visat sig att olika verksamheter kan samordnas både när det gäller lokaler och personal. Detta är visserligen ingen enkel uppgift, men den är nödvändig i framtiden. I vår reservation framhåller vi också behovet av en mer åtgärdsinriktad länsplanering. För att åstadkomma detta, krävs det även här en förändrad syn på utnyttjandet av länens samlade resurser. Vi har inte råd att låta den offentliga sektorn växa i den takt som hittills har skett. Det utgör ett hot mot glesbygden och tränger undan möjligheterna för den privata sektorn att växa och att ge arbetstillfällen. Flera talare har här i dag understrukit att det är den offentliga sektorn som har skapat sysselsättning i glesbygden. Ja, hittills har det gått bra, men detta skall betalas. Det gick bra så länge som en mindre del av våra gemensamma tillgångar åtgick för att betala den offentliga sektorn, men i dag går bortåt 70 Yo åt för att betala den. Det innebär därför skattehöjningar och höjningar av avgifter som i sin tur påverkar möjligheterna för det privata näringslivet. Därför har vi inte råd att låta den sektorn fortsätta att växa. Det är inom den privata sektorn, småindustri och hantverk, som arbetstillfällena måste åstadkommas. Vi vill stimulera till en ökad aktivitet i stödområdeslänen genom en sänkning av arbetsgivaravgiften och ett borttagande av elenergiskatten. Denna åtgärd kompletteras på ett bra sätt genom det samlade länsanslaget, där en del medel anslås till avskrivningslån både till småindustri och till jordbruksföretag i glesbygden. Jord och skog är fortfarande basnäringarna i glesbygdslänen. Det är därför viktigt att dessa näringsgrenar får möjlighet att utvecklas utifrån de förutsättningar som gäller i de olika länen. I norr är brukningsenheterna små. För att ge utkomst för en familj är kombinationssysselsättningen en nödvändighet. Jag tycker att man inte nog kan betona vikten av detta. Det samlade länsanslaget kan här användas som stimulans för att skapa förutsättningar för just kompletteringssysselsättning. Lantbruksnämnden bör därför i sina bedömningar ta hänsyn till den totala försörjningssituationen och inte enbart se till jordbrukets bärkraft. Det går inte att använda samma mall över hela landet. I ett särskilt yttrande har vi framhållit att vi vill verka för sänkta energikostnader i landets utpräglade glesbygdsområden. Genom vårt förslag om borttagandet av elenergibeskattningen anser vi oss kunna biträda regeringens förslag om att överföra det särskilda stödet till oljetransporter till det samlade länsanslaget. Jag vill understryka att vi inte har gått med på den höjning av energiskatten som regeringen nyligen har föreslagit. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna i betänkande 23.

Fru talman! I ett särskilt avsnitt i betänkandet behandlar utskottet utvecklingen dels i Bergslagen, dels i övriga delar av Mellansverige. Det är första gången som utskottet går över länsgränserna och betraktar Bergslagen som ett sammanhängande bälte av bruksorter i Mellansverige. Denna region har under många år utsatts för hårda påfrestningar med strukturrationaliseringar inom gruv-, skogsoch stålindustrin, som medfört befolkningsminskning och stigande arbetslöshet. Enbart under de senaste två åren har regionen — med den definition av regionens omfattning som expertgruppen för forskning om regional utveckling använder — förlorat ca 7 400 invånare eller 1 96 av befolkningen. Befolkningen minskar snabbare än i någon annan del av landet, vilket medför att ålderspyramiden blir sned. Antalet pensionärer ökar snabbt, medan den yngre generationen tvingas flytta. Kommunerna hamnar i en svår ekonomisk situation. De står med tomma lägenheter och skolor och med en kostsam social service. Kännetecknande för regionen är, precis som industriministern alldeles nyss påpekade, ett mycket ensidigt näringsliv, som med sitt stora exportberoende drabbats hårt av den vikande internationella konjunkturen. Näringslivets ensidighet ökar också regionens sårbarhet. Beträffande verkstadsindustrin är Bergslagen i stort sett som en vit fläck på kartan.

Dessa uppgifter är hämtade ur rapporten Framtid för Bergslagen från Metallindustriarbetarförbundets utredningsavdelning — en rapport som jag varmt rekommenderar till läsning, då den förutom faktauppgifter om regionen innehåller en mängd förslag till åtgärder. I somras utkom industriverkets rapport Var kommer krisen? Av den framgår att det kommer att krävas minst 50 000 nya arbetsplatser i Mellansverige för att kompensera bortfallet av sysselsättningstillfällen inom industrin. Det innebär att nästan var tredje arbetsplats inom industrin hotar att försvinna. I inte mindre än 15 motioner från samtliga partier framhålls vikten av att särskilda insatser görs i Bergslagen mot bakgrund av den negativa utvecklingen i regionen. Här förs fram krav på reindustrialisering av regionens näringsliv, krav på ökat byggande, ökad prospektering, utveckling av gruvnäringen, satsningar inom energiområdet samt intensifierade arbetsmarknadspolitiska insatser. Utskottet delar den oro för utvecklingen i Bergslagen som motionerna ger uttryck för. Strukturomvandlingen inom gruvoch stålindustrin har drabbat regionen hårt och medfört allvarliga konsekvenser för sysselsättningen. Utskottet anser också att insatser måste göras för att skapa förutsättningar för en reindustrialisering i regionen, vilket framhålls i flertalet motioner. Problemen i Bergslagen är uppmärksammade i regeringens kansli — det fick vi alldeles nyss belägg för genom industriministerns anförande. Det pågår alltså ett arbete med syfte att få till stånd åtgärder som kan bidra till att vända utvecklingen. Utskottet säger också att man utgår från att arbetet bedrivs skyndsamt. Som bergslagsbo förväntar jag mig mycket av detta beredningsarbete, där man förhoppningsvis kommer att ta till vara den industriella traditionen och kunnandet och betrakta Bergslagen som en tillgång och inte bara som problemområde. Utskottet pekar också på de möjligheter som länsstyrelserna har att inom ramen för sitt länsplaneringsarbete ta upp skilda förslag till åtgärder. De berörda länsstyrelserna disponerar sammanlagt 55,7 milj.kr. för regionala utvecklingsinsatser. Samtliga länsstyrelser har — det har också tidigare sagts — även uppdraget att till hösten 1983 inkomma till regeringen med förslag till regionala industriprogram. Jag vill naturligtvis också, som många andra gjort, hänvisa till den regionalpolitiska utredningen, som jag väntar mig också kommer att uppmärksamma problemen i Bergslagen och även ta till sig synpunkter och idéer från de vpk-motioner som stöds i reservation nr 17. Med hänvisning till det beredningsarbete som pågår yrkar jag avslag på reservation 17 av vpk och bifall till utskottets hemställan. Beträffande vpk-reservation nr 19 om regionalpolitiskt stöd till försöksprojekt i den s.k. Inlandsovalen vill jag framhålla följande. Det finns ett antal kommuner i Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län som har gemensamma problem och bildar ett sammanhängande bälte. Gemensamt för dessa kommuner är bl.a. en hög sysselsättning inom jordoch skogsbruk samt industriell verksamhet inom glasoch skogsindustrin. De senaste årens strukturomvandling inom glasindustrin, sågverken och trähusindustrin har fått allvarliga konsekvenser för sysselsättningen. Mot bakgrund av dessa likartade problem pågår viss försöksverksamhet i samarbete mellan de berörda länsstyrelserna. Utskottet ser positivt på de försök som görs av de berörda länen att gemensamt ta nya initiativ för att främja utvecklingen i dessa kommuner. Där finns ju redan i dag möjligheter till lokalt och regionalt anpassade lösningar som erbjuds genom de medel som står till länsstyrelsernas förfogande för regionala utvecklingsinsatser. Utskottet noterar också de positiva effekter som devalveringen medfört för skogsindustrins utveckling.

Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 under punkten Utvecklingsproblem i landsdelar och län redovisas behandlingen av ett antal motioner, varav jag tänker något kommentera motion nr 1046, vilken jag väckt under allmänna motionstiden. Den socialdemokratiska regeringens inställning till regionalpolitik och befolkningsutveckling i landets olika delar — sådan den tagit sig uttryck i budgetpropositionen — kan komma att bli ödesdiger för ett län som Gotlands. Gotland är nämligen Sveriges mest utpräglade glesbygdslän med fler människor boende utanför tätorter än i något annat län i Sverige. Den gynnsamma utveckling som kunnat inregistreras under senare delen av 1970-talet med ett från år 1973 för varje år med ca 150 personer ökande befolkningstal kan snabbt vändas i sin motsats, om den politik som skisserats från regeringens sida blir verklighet. Industriministern har beskrivit läget så, att endast de tre storstadslänen samt Uppsala, Hallands och Kristianstads län kan räkna med folkökning under 1980-talet. De här länen skall få öka sin folkmängd med ca 80 000 människor under en period, då landets totala folkmängd beräknas öka med endast 40 000 människor. Det måste då betyda att övriga delar får avstå en betydande del av sin nuvarande befolkning. Det sägs också helt klart ut att den stabilitet som präglat glesbygdslänens befolkningsutveckling under 1970-talet inte kommer att kunna bibehållas under 1980-talet. Arbetsmarknadsministern faller in i samma synsätt och förordar en 30-procentig uppräkning av flyttningshjälpen. Samtidigt sägs att människorna måste acceptera en betydligt ökad pendling i framtiden, om arbetslösheten skall kunna pressas ned. För Gotlands vidkommande är dessa tongångar djupt oroande, samtidigt som man kan notera väl kända signaler från tidigare socialdemokratiska regeringars politik. När den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade fram sina befolkningsramar i början av 1970-talet, framgick det att man var beredd att låta Gotlands befolkning minska till ca 52 000 personer fram till 1980. Dess bättre kom det att blåsa andra vindar i politiken under 1970-talet, och Gotland har i dag nära 56 000 innevånare i stället för de 52 000 som socialdemokraterna kunde acceptera. Det krävs ingen livligare fantasi för att föreställa sig vad som skulle ha blivit följden av den samhällsutvecklingen. Och nu visar det sig alltså att man just inget lärt av detta. För att samhället skall fungera uthålligt, för att garantera samhällelig och kommersiell service, inte minst för de hundratusentals turister som besöker ön varje år och där effekterna av regeringens devalvering bör betyda att det blir fler av den sorten på vår ö, samt för att ha en beredskap på olika områden måste dagens befolkningstal anses som ett minimum. Gotland tål ingen utflyttning, och den pendling till arbetsplatser i andra län som förekommer är mycket marginell och kan absolut inte utgöra något alternativ för gotlänningarna i egentlig mening. På s. 28 i betänkandet delar utskottet regeringens bedömning att det kan bli svårt att vidmakthålla den stabilitet som präglat befolkningsutvecklingen i glesbygdslänen under 1970-talet. På s. 60 i samma betänkande säger utskottet att enligt prognoserna väntas den positiva befolkningsutvecklingen för Gotlands del fortsätta under 1980-talet. Vilka faktorer kommer att bidra till detta? De båda uttalandena är direkt motsägande. Om man bygger dessa prognoser på Gotlands kommuns planeringstal, som är drygt 56 000 — eller för att vara exakt 56 142 personer — år 1990, är det riktigt. Men detta bygger i sin tur på förutsättningen att 2000 nya arbetstillfällen tillskapas under 1980-talet. Den positiva befolkningsutveckling som skett är i allt väsentligt att hänföra till utbyggnaden av den offentliga sektorn under 1970-talet, men den offentliga sektorn kommer knappast att stå för 2 000 nya jobb under detta årtionde. Därför ger inte prognoserna en rättvisande bild av situationen. Regionalpolitiken har betytt mycket för dagens förhållandevis gynnsamma befolkningssituation på Gotland. Det var dock olyckligt att riksdagen inte följde de gotländska riksdagsmännens förslag om att dela Gotland i två områden, när den nuvarande stödområdesindelningen beslöts förra våren. Man hade i propositionen knäckt principen om delning av en kommun, och som bilaga såväl till fjolårets motion som till den jag väckt i år hade fogats en karta över Gotland, där de gränser som markerar norra och södra lokala arbetsmarknaderna finns inritade — alltså gränser som i dag finns etablerade på departementsnivå. Men varken moderater eller socialdemokrater var villiga att stödja förslaget. Om så hade skett, hade vi i dag haft ett högre länsanslag för regionala utvecklingsinsatser. Nu ligger hela Gotland i det lägst prioriterade stödområde C, och det förhållandevis låga länsanslaget var, när halva budgetåret var gånget, om inte förbrukat så i varje fall intecknat. Länsstyrelsen bedriver utredningsverksamhet kring 25-talet projekt i enlighet med det näringspolitiska program som antagits. Det är stor aktivitet Når det gäller nyföretagarprojekt, det är glesbygdsstöd till lanthandlare och småföretagare typ hantverkare, men när anslaget inte räcker till mer än hälften, saknar regionalpolitiken ett helt och fullt innehåll i förhållande till sitt syfte. Som jag tidigare nämnt, mäste ca 2 000 nya arbetstillfällen komma till under 1980-talet, om vi skall lyckas klara sysselsättningen. De måste skapas inom en rad olika branscher Vi serviceyrken, inom turistnäringen, inom trädgårdsnäringen — och de måste framför allt skapas på norra och södra Gotland, som alltså hade behövt tillhöra stödområde B för att man skulle kunna styra exempelvis nyetabåeringar och för att få ett differentierat Nr 145 näringsliv över hela Gotland. Onsdagen den Målet för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken måste vara lönsam 11 maj 1983 produktion i ett näringsliv som förmår bära samhällsservice och allsidigt kommersiellt utbud. För att nå det målet är den redan föreslagna ändringen av stödområdesindelningen en viktig förutsättning. Jordoch skogsbrukets framtid är en annan avgörande del av Gotlands näringsliv. Den nuvarande jordbrukspolitiken, med sin inriktning på att all brukningsvärd jord skall odlas och att familjeföretaget skall vara den dominerande företagsformen, får inte ändras om Gotlands näringsliv skall kunna utvecklas. Ca 23 20 av alla yrkesverksamma gotlänningar arbetar inom jordoch skogsbruket och dess förädlingsled. Regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att förvandla jordbrukspolitiken till en ”livsmedelspolitik”. Avsikterna är dolda i dunkla formuleringar, men eftersom man tillsatt en utredning lär avsikten vara att ändra nu gällande ordning. För att skapa framtidstro och ge företagen grund för långsiktig planering bör riksdagen redan nu uttala att framtida beslut på jordbrukspolitikens område inte kommer att ändra nuvarande produktionsmål och företagsstruktur. Ett sådant klarläggande skulle vara av stort värde för det gotländska näringslivet. Trädgårdsnäringen är en annan värdefull del av gotländskt näringsliv. Denna närings framtid har utretts under förre jordbruksministern Anders Dahlgrens ledning, och nuvarande jordbruksministern har utlovat ett regeringsförslag under innevarande år. Ur gotländsk synpunkt är det angeläget att regionalpolitiskt stöd kan utgå till byggandet av växthus på samma villkor som gäller för kommunala industrihus. Det är min förhoppning att en kommande proposition innehåller förslag i den riktningen. Riksdagen bör redan nu ge regeringen till känna att så skall bli fallet. Fru talman! I annat sammanhang har jag under detta riksmöte talat för förslag om utveckling av vattenbruk, försök med vindoch vågkraftverk samt ett rättvist transportstöd till kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet. Detta tillsammans med en garanti för att skatteutjämningsbidrag och transportstöd inte tillåts att urholkas är viktiga inslag i den helhetsbild som måste formas för att det på Gotland skall kunna ges sysselsättning och bostad åt alla som vill leva sitt liv där. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 1046.

Fru talman! Regionalpolitiken är uppenbarligen en av de viktigaste frågor som riksdagen har att behandla. Det beror kanske på att det här finns speciella möjligheter för oss riksdagsmän att ta upp den egna bygdens, kommunens eller regionens olika problem framför allt när det gäller sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitiken : Min uppgift i den här debatten är emellertid att något kommentera några av 83:23; det gäller reservationerna 5, 13, 14 och 16. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan 64 under de berörda momenten, vilket innefbär avslag på dessa reservationer. I I reservation 5, av Karin Andersson och Börje Hörnlund, tar man upp frågor om decentralisering med utnyttjande av ny teknik som framför allt gäller användning av datatekniken för att skapa nya arbeten i Norrlands inland. Här verkar egentligen alla vara överens. I proposition 120 om åtgärder för Norrbotten anmäls planer på att inom loppet av två tre år bygga upp SIGA:s verksamhet i malmfälten, så att sysselsättning kan beredas för ytterligare 250-300 personer. Utskottsmajoritetens skrivning är också så positiv som den med nu kända fakta kan vara. Det verkar vara någon form av klåfingrighet av centern att just i den frågan reservera sig, då alla parter tycks vara eniga i sakfrågan. I utskottets skrivning står det på s. 32-33: ”De utvecklingsmöjligheter som de båda motionerna aktualiserat har emellertid sådant intresse ur regionalpolitisk synpunkt att utskottet dessutom räknar med att de kommer att uppmärksammas av den nya regionalpolitiska utredningen och att utredningen i det sammanhanget även överväger det behov av komplettering av stödformerna som kan föreligga.” Här kan tilläggas allt det positiva som sagts i denna fråga i debatten i går om Norrbotten. Till detta skall naturligtvis också fogas att vi räknar med att parlamentarikerna i den regionalpolitiska utredningen ser till att bevaka också dessa frågor i det fortsatta utredningsarbetet. Den moderata reservationen 13 är en följdreservation till reservation 1, och jag konstaterar att denna i sak redan är avklarad av vår ordförande, Frida Berglund. Här kan jag bara ytterligare påminna om att vi, dvs. alla partier, tycks vara överens om att arbetsmarknadsläget i Norrbotten står i särklass i landet. Som en följd härav prövar vi nu också nedsättning av socialavgifterna just i Norrbottensområdet. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan under mom. 23, vilket innebär avslag på reservation 13. I reservation 14 av Alexander Chrisopoulos krävs att Timrå kommun skall inplaceras i stödområde C. Nu är det ju så, att riksdagen för endast elva månader sedan efter noggrann prövning antog en ny stödområdesindelning. Dessutom har den nya regionalpolitiska utredningen nyss påbörjat sitt arbete, och jag utgår ifrån att frågorna om inplacering i stödområde för olika regioner och kommuner kommer att prövas ytterligare i detta utredningsarbete. Att i detta läge ta fram en kommun för särbehandling är naturligtvis både ogörligt och orealistiskt. Detta resonemang gäller också andra krav på inplacering av orter i stödområde. Utskottet har behandlat detta på s. 44. I reservation 16, också från vpk, krävs ett åtgärdsprogram för Västernorrlands län och Söderhamns kommun. Här vill jag påpeka att det pågår ett synnerligen aktivt länsplaneringsarbete, som syftar till en industriell utveckling såväl i länen som i berörda kommuner. En del av de uppslag som kommer fram i motionerna och i reservation 16 kan f. ö. med fördel tas med i detta arbete, som har till mål att komma till rätta med problemen i området. Låt mig i det sammanhanget citera landshövdingen i Gävleborgs län, Hans Hagnell, som har sagt: ”Inga kan såsom vi avgöra var de verkliga problemen finns och hur stödmedlen från de statliga myndigheterna skall användas.” Får jag erinra om att regeringen har fördelat betydande medel till utvecklingsinsatser i de olika länen, till Västernorrlands län 26,4 milj.kr. och till Gävleborgs län 16,4 milj.kr. Dessa medel kan, som jag tidigare nämnt, komma till användning för det arbete med åtgärdsprogram m.m. som aktualiseras i reservation 16. Får jag dessutom tillägga att alla delar av landet just nu, bl.a. genom sina riksdagsmän, kräver att regeringen skall göra utvecklingsprogram för deras kommun eller region. Detta är, som alla förstår, varken möjligt eller särskilt meningsfullt. Efter de misslyckade borgerliga regeringsåren och den internationella lågkonjunkturen behövs nu en allmänt offensiv politik i kombination med en aktiv regionalpolitik, där sysselsättning och inte svångremmar kommer i första hand. Vi socialdemokrater är på väg att genomföra en sådan politik. En rad åtgärder har redan satts in, såsom devalveringen och flera räntesänkningar. Ett annat exempel på detta är den proposition om utveckling i Norrbotten som behandlades i går, och det finns flera exempel. Och satsningarna kommer att fortsätta med nya åtgärder för att främja sysselsättningen. Det framgår bl.a. av kompletteringspropositionen. Alla dessa åtgärder främjar naturligtvis utvecklingen även i mindre utsatta regioner. Men om vi skall uppnå regionalpolitikens mål, måste vi också ha kraft och förmåga att stärka den totala sysselsättningen i landet. Fru talman! Med dessa argument yrkar jag avslag på reservation 16. Låt mig bara med några ord också ta upp det särskilda yttrandet nr 4 av Elver Jonsson, som gäller sänkning av arbetsgivaravgifterna i Sorsele och Dorotea. Det är förvånande att Elver Jonsson, som för bara elva månader sedan var utskottets ordförande, inte såg till att genomföra sitt förslag i samband med behandlingen av regionalpolitiken vid förra riksmötet. När han nu inte ville eller kunde klara detta vid den tidpunkten, är det väl i och för sig rimligt att sådana frågor får prövas av den nya utredningen. Men jag utgår ifrån, efter att ha lyssnat till diskussionen i utskottet, att alla vettiga förslag inom området också tas upp till prövning och bedömning, med eller utan särskilda yttranden. Till sist vill jag bara kort nämna att situationen på arbetsmarknaden är svår också i regioner och landskap som tidigare under lång tid har varit förskonade från större problem. I Skåne är antalet arbetslösa i dag ca 30 000, och härtill kommer nedskärningen på Kockums i Malmö, som innebär ytterligare ca 900 friställda. I Landskrona har vi under de borgerliga regeringsåren förlorat 4 000 arbetstillfällen, och detta enbart genom statliga beslut. Får jag i det här sammanhanget nämna att Elver Jonsson i sitt inledningsanförande tog upp Landskrona Finans och på något sätt tog åt sig äran för detta bolag. Det är ju på det sättet att Landskrona Finans kom till därför att en socialdemokratisk motion i anslutning till varvspropositionen det året yrkade på 100 milj.kr. för att utveckla nya produkter i Landskrona. Det var alltså en socialdemokratisk motion som låg till grund för pengarna, och sedan är det kommunen Landskrona och facket som har kommit med förslag till hur Landskrona Finans skulle utformas. I dag är det också i gång med stor framgång. Med folkpartiets medverkan är det väl så, att Landskrona Finans ordförande i efterhand har gått in i folkpartiet. Han har gjort en fin insats, det vill jag gärna framhålla. I Blekinge, vårt grannlän, är situationen också mycket allvarlig, vilket på ett utmärkt sätt belyses av bl.a. Mats Olsson i motion 2154. Detta kommer han säkert att själv utveckla vidare. Även sydligaste Sverige har alltså stora problem på arbetsmarknaden. Med det sagda vill jag understryka vikten av att det förs en aktiv regionalpolitik men också betydelsen av en allmänt offensiv industrioch arbetsmarknadspolitik, en socialdemokratisk politik med det långsiktiga målet att alla som vill och kan arbeta också skall få tillgång till ett arbete. Fru talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan och avslag på reservationerna 5, 13, 14 och 16.
Fru talman! Jag skall inte ta mer ära åt mig för de insatser som har gjorts på regionalpolitikens område än som kan tillskrivas mig utifrån sakliga synpunkter — och jag fäller inget omdöme om det. F. ö. var Bo Nilsson själv inne på att ge beröm åt folkpartistiska insatser i just detta fall. Förslaget om tillkomsten och utformningen av Landskrona Finans låg i linje med de intentioner som folkpartiet hade, och vi var öppna för att ställa oss bakom detta förslag i utskottet. Det kan inte sägas att det alltid finns en sådan inställning vid mottagandet av förslag när socialdemokraterna har ledningen. Sedan slängde Bo Nilsson ur sig detta oprecisérade påstående om att de borgerliga åren var sex misslyckade år — ett påstående som hör hemma i debatter ovärdiga denna kammare. Vad tänker Bo Nilsson på i regionalpolitiken, när han talar om de sex misslyckade borgerliga åren, för det är den som vi diskuterar i dag? Den frågan bör han ge ett svar på här. Bo Nilsson tog upp en punkt i det särskilda yttrande som jag har fogat till betänkandet. Jag har ingen mer synpunkt att anföra än det som står där. Bo Nilsson kan läsa det särskilda yttrandet en gång till — jag står för det. Det kunde vara intressant att höra om Bo Nilsson tycker att det hade varit angeläget att dra fram någon av alla de 65 punkter som socialdemokraterna pläderade för i fjol, eller var det bara onödiga framstötar som förra året kom från socialdemokraternas sida?
Fru talman! Bara kort: Elver Jonsson efterlyste exempel på den misslyckade borgerliga politiken. Jag skall bara ge två exempel, som f. ö. redan har nämnts i debatten här i dag. När de borgerliga i höstas lämnade över regeringsmakten till oss socialdemokrater fanns det 170 000 arbetslösa. Tidigare har man också debatterat situationen i Norrbotten, som, såvitt jag förstår, är värre än någonsin efter dessa borgerliga år.

Fru talman! Bo Nilsson kan alltså inte ge ett enda exempel som gäller regionalpolitiken, utan hämtar exemplen från arbetsmarknadspolitiken. Om den kan sägas att arbetslösheten i dag, liksom den var i fjol, är av ungefär samma storlek som för tio år sedan, då socialdemokraterna hade regeringsansvaret i kanslihuset, nämligen kring 3,5 20. Skillnaden mellan nu och då är att det var en låg siffra som vi lämnade efter oss, medan det socialdemokratiska resultatet 1972 var en toppsiffra i förhållande till läget i Europa och andra jämförbara länder. Sverige har kunnat bekämpa arbetslösheten bättre än andra jämförbara länder, inkl. de socialdemokratiskt styrda. Därför säger jag till Bo Nilsson samma sak som jag sagt förut: Man skall vara litet ödmjukare när man kommer med sådana här påståenden — och också vara beredd att ge något exempel, innan man slungar ur sig dem i denna kammare.

Fru talman! Arbetsmarknadsläget har blivit det största problemet för oss över hela vårt avlånga land, så också för oss i Bohuslän. Framför allt har regionen omkring Uddevalla drabbats särskilt hårt och kräver speciella insatser för att inte situationen skall bli katastrofal för enskilda människor, kommunerna och länet över huvud taget. Folkpartiet har i sin partimotion angående regionalpolitiken velat ge förord för generella medel framför selektiva, dvs. medel som verkar med marknaderna i stället för emot. Man bör således genom generella insatser skapa så goda förutsättningar för vanlig företagsamhet som möjligt. Som exempel på generella medel kan anges sänkning av socialförsäkringsavgifterna, transportstöd och glesbygdsstöd. Folkpartiet har t.ex. i sin motion med anledning av kompletteringspropositionen anvisat ytterligare 150 milj.kr. till regionalpolitiskt stöd och tegionala utvecklingsinsatser, att användas av resp. länsstyrelse på sätt som denna finner lämpligast. Därigenom utnyttjas också den lokala kunskapen om näringslivet på bästa sätt, i motsats till vad som blir fallet med socialdemokraternas mera centralistiska tänkande. Allt behöver inte styras från Stockholm! Erfarenheterna tyder på att de bästa effekterna av statliga medel erhålls, om åtgärder planeras och utförs i samverkan mellan det privata näringslivet och kommun, länsstyrelse, utvecklingsfond m.fl. Därför har jag i min motion 2345 föreslagit att staten tar initiativ till att skapa sådan samverkan i Uddevallaregionen. En sådan samverkan kan t.ex. resultera i satsningar på turism och fiske, som är betydelsefulla näringsgrenar i regionen och som borde kunna bli ännu mer betydelsefulla. De som var uppmärksamma såg själva vad den samverkande turistnäring en i Bohuslän gjorde i förra veckan här utanför vårt riksdagshus för att göra Bohuslän känt som turistlän. Detta var en samverkan mellan turistnäring, kommuner och landsting. Devalveringarna både 1981 och 1982 har ju medfört att det nu är mycket billigare att semestra i Sverige än på många andra håll i världen. Jag tycker att det verkar som om den nuvarande regeringen inte tillräckligt aktivt har propagerat och aktiverat sig utomlands för att få hit turister från kontinenten. Turismen skall ses som en näringsgren som många andra som kräver marknadsföring för att kunna expandera. Fisket är en viktig näring i Bohuslän och behöver allt stöd. Många är de människor som ägnat ett strävsamt liv åt detta så värdefulla yrke. Många är de som fått se meningslösheten i vitögat när fiskegränserna snörpts åt, när andelarna fisk som de fått fiska blivit mindre och mindre och förtjänsterna lägre och lägre. Det är inte så svårt att förstå den hopplöshet som fiskarna känner när de tvingas dra sig tillbaka eller lägga ner. Fisket borde fortfarande vara en stor näringsgren, det borde fortfarande ha en framtid. Men fiskenäringen behöver hjälp och stöd i framtiden. För att utveckla näringslivet krävs en rörlig arbetsmarknad. Det är då konstigt att regeringen föreslår att man skall höja bensinskatten och kilometerskatten. Detta slår ju, som vi alla vet, särskilt hårt i glesbygden och i alla områden som har långa avstånd. Folkpartiet avvisar dessa skattehöjningsförslag. Det måste vara avsevärt bättre, om man underlättar arbetspendling än om folk går arbetslösa eller tvingas flytta. Att resa kollektivt är inte alltid det lättaste. Det kan vara rätt så besvärligt, inte minst i Bohuslän. Därför har jag i olika motioner tagit upp problemet att få mer fart på järnvägen i detta län i vad det gäller såväl norra som södra Bohuslän. Järnvägen behövs som komplement till landsvägstrafiken. Det finns mycket man kan satsa på i Bohuslän, om man vill göra något åt arbetsmarknadsläget. Så t.ex. har jag tillsammans med några kolleger i en trepartimotion motionerat om att ”bygga samman” Öckerö kommun och dess öar för att göra det lättare för öckeröborna att ta sig fram och tillbaka inom sin egen kommun -— ett sätt att pröva möjligheterna att ersätta båtoch färjetrafiken med ett brosystem. Man skulle t.ex. kunna pröva att finansiera ett brobygge på kapitalmarknaden. På sikt skulle både staten och kommunen spara pengar i form av lägre driftkostnader. Men tyvärr ställde varken trafikutskottet eller riksdagens majoritet upp på detta förslag. E 6-an genom hela Bohuslän behöver byggas ut och färdigställas. Egentligen är det en skam att en så hårt trafikerad Europaväg skall få se ut som den gör på många ställen. För att underlätta för människorna behövs det fler broar till många av öarna. Ett nytt tingshus i Stenungsund är oundvikligen nödvändigt, måste snarast få byggstart och komma i gång. Fru talman! Många är de projekt som här skulle kunna räknas upp i vad det gäller Bohuslän. Jag vet att det för många andra län kan göras samma uppräkning. Man har där samma besvärliga situation som vi har. Men, fru talman, Bohuslän, och framför allt Uddevallaregionen, har genom flera samverkande faktorer råkat i ett mycket svårt arbetsmarknadsläge. Vi ser tyvärr inte slutet på detta än. Fler företag kommer på grund av de nedläggningar som nu görs att senare få det besvärligt, om inte insatser görs nu för att rädda så mycket som möjligt. Fru talman! Jag hoppas därför att riksdag och regering skall göra allt som står i deras makt — och litet till — för att sätta till resurser, så att de som i dag lever, bor och arbetar i Bohuslän även i fortsättningen får göra det.

Fru talman! Den industrioch arbetsmarknadspolitiska situationen i Gävleborgs län har, sedan vi för ungefär ett år sedan diskuterade den senast, ytterligare försämrats. Länets två basnäringar skär fortfarande ned arbetsstyrkan. Det är storfinansens s.k. strukturrationaliseringar som blint slår mot kommuner och människor. Man talar om lönsamhet och livskraftiga företag. Men man talar aldrig om människan, den arbetslöse och hans eller hennes familjemedlemmar. I förra veckan hade Sandvik bolagsstämma, och ett antal aktieägare beslutade att utdelningen skall vara 10 kr. per aktie. Sammanlagt delades 90 milj.kr. ut. En av stämmodeltagarna, Korsnäs-Marmas verkställande direktör Nils Landqvist, företrädde 1 150 420 aktier. En Gunborg Göransson företrädde 88 885 aktier. Det var alltså inga små summor som dessa två personer tilldelades genom denna bolagsstämma. Det handlar om människor som inte lagt ner något som helst produktivt arbete i verksamheten, men som ändå tilldelar sig miljonbelopp. Utanför lokalen demonstrerade en del av Sandviks arbetare, nämligen de som riskerar att bli arbetslösa eller permitterade. De krävde att dessa pengar i stället för att användas till aktieutdelning skulle gå till satsningar för att skapa nya jobb i Sandviken. Nog är ett sådant krav både moraliskt och samhällsekonomiskt klokt. Men herrar Stenbeck, Sundblad, Westerberg m.fl. var naturligtvis inte intresserade — ingen hade väl heller väntat sig detta. De tänker fortsätta att strukturrationalisera, och de tänker fortsätta med utlandsinvesteringarna, därför att de vill ha en än större utdelning på sina enorma aktieinnehav. Det är anledningen till att man tänker lägga ner verksamheten i Tierp och Sveg. Vad intresserar det dessa herrar om hundratals, ja, tusentals arbetare ställs utan arbete? Ingen — utom möjligen moderaterna — vågar väl hävda att de har något som helst socialt ansvar. Sandviks och SKF:s aktieägare säger att det är nödvändigt att fortsätta att strukturrationalisera. Eftersom marknaden är dålig måste man tyvärr avskeda människor, sägs det. Vi menar att det är nödvändigt att slå tillbaka mot sådana påståenden och visa att det verkligen är möjligt inte bara att behålla jobben i dessa två företag utan också att utöka antalet jobb. Men det kräver naturligtvis vissa åtgärder. För det första bör man bredda handeln till att också omfatta tredje världen och de socialistiska länderna. För det andra måste man kraftigt begränsa dessa två företags utlandsinvesteringar. Det är helt orimligt att tillåta Sandvik och SKF att fortsätta verksamheten i exempelvis Sydafrika och Chile och en del andra fascistdiktaturer i Latinamerika. Övriga åtgärder för att utveckla de nämnda storindustrierna, exempelvis åtgärder inom forskning och utveckling, kommer Hans Petersson i Hallstahammar att utveckla närmare i samband med att han redogör för kraven i motion 2075, som handlar om Bergslagen. Vi har i flera motioner konkret angett hur svensk stålindustri skall kunna utvecklas och ge arbetstillfällen för fler människor. Frågorna om skogen och skogsindustrin, som är länets andra viktiga basnäring, kommer att behandlas av kammaren vid ett senare tillfälle. Jag skall därför inte nu gå in på någon argumentation för de konkreta förslag vi har när det gäller att utveckla den näringen, utan jag väntar med det till den debatt som skall föras i slutet av månaden. Jag skall nu gå över till att säga några ord med anledning av min motion nr 2070, i vilken jag yrkar på nödvändiga åtgärder och förslag för ett industriellt och sysselsättningspolitiskt program för Söderhamns kommun. Jag har i motionen konkretiserat några åtgärder som bör ingå i ett sådant handlingsprogram, nämligen följande: 1. Sandarne bör utvecklas till ett träkemiskt centrum för tillverkning av olika kemiska produkter. 2. Produktionen av oblekt massa i Sandarne bör behållas och förädlingssidan byggas ut. 3. Söderhamnsregionen bör komma i fråga vid utlokalisering eller nylokalisering av statlig industrioch förvaltningsverksamhet. 4. Eriessonkoncernen bör åläggas att svara för ersättningsjobb till Söderhamn -— jag vill tillägga också till Delsbo, där man nu tänker skära ned mycket kraftigt när det gäller arbetsstyrkan. Hela Gävleborgs län har, som jag sagt tidigare, stora arbetslöshetsproblem. I Söderhamn har nedläggningar av industrier skett i mycket stor omfattning under hela 1970-talet och hittills under 1980-talet. Dessutom har vi nya varsel om industrinedläggningar. Massaindustrin i Marmaverken är nedläggningshotad liksom massaindustrin i Sandarne. En av de värsta ”industridödarna” i Söderhamns kommun är Stora Kopparberg. Dess bolagsherrar går fram med en hänsynslöshet mot de anställda, kommuninvånarna och länet som egentligen borde vara straffbar. Vänsättersfabriken i Bergvik i Söderhamns kommun lades ned i slutet av 1970-talet. Stora Kopparberg lovade då att de flesta som blev utan arbete skulle få ett sådant i Sandarne, där bolaget skulle installera ett journalpappersbruk i anslutning till den befintliga massaindustrin. Ingenting av detta har blivit verklighet. Nu tänker man dessutom lägga ned massaindustrin i Sandarne och ställa ytterligare flera hundra personer i arbetslöshetsköerna. Man säger från aktieägarnas sida att detta är nödvändigt för att upprätthålla ett livskraftigt näringsliv i kommunen. Det är naturligtvis struntprat. Vad det handlar om är att man lägger ned livskraftiga företagsenheter och koncentrerar produktionen till ett fåtal enheter för att ytterligare öka sina vinster. De som får betala detta kalas för ett fåtal är kommuninvånarna i Söderhamn. Jag tycker att det är ett rimligt krav att låta de anställda ta över massaindustrin i Sandarne, om Stora Kopparberg inte vill driva den vidare. Det är nämligen en enhet som inte går med förlust. Då borde det vara en självklarhet för den nu sittande regeringen att vara med och underlätta detta löntagarägande genom att garantera det ekonomiska underlaget under inkörningsperioden. Ericssonkoncernen är lönsam. Om nu vissa delar av produktionen plockas bort, skall företaget ha skyldighet att ersätta dessa med andra produkter. Det gäller bl.a. enheterna i Söderhamn och Delsbo. När det gäller Ericssonkoncernen så bör dess alltmer svällande utlandssektor bantas ner. Man bör ta hem en del av sin produktion i bl.a. Latinamerika, Sydafrika och Chile och förlägga den till Söderhamn och Delsbo. Utskottet avvisar de fem konkreta förslag som vi har framställt i vår motion om Söderhamn. Jag tycker inte att Bo Nilssons argumentation gick utöver vad utskottet tidigare har sagt. Det finns ingen anledning för mig att acceptera era argument. Man kommer ju ändå inte ifrån att det måste vara regeringen och riksdagen som har det övergripande ansvaret för hur man skall industrialisera det här landet i fortsättningen och försöka motverka den avindustrialisering som storfinansen håller på med. Att sedan länsstyrelsen sköter planeringen i länet och tilldelas medel härför är naturligtvis en självklarhet. Men regeringen och riksdagen kan ändå inte komma ifrån sitt ansvar. Det är vad de har gjort under alla dessa år, och det är också därför som den nuvarande situationen har uppkommit. Bo Nilsson och utskottet menar väl ändå inte att det är herr Hagnell och länsstyrelsen som skall stoppa utlandsinvesteringarna? Det måste nu, såvitt jag förstår, göras på riksplanet. Ni får framföra litet bättre argument för att vi skall kunna acceptera era skrivningar. Låt mig också säga några ord om förslaget från socialdemokraterna i Gävleborgs län om att placera in Sandviken i stödområde C. Det är ett acceptabelt krav som också har ställts av centerpartiets representanter i Gävleborg. Gunnel Jonäng och Gunnar Björk i Gävle har väckt en motion därom. Men vad händer? Jo, efter att ha motionerat springer dessa herrar och damer ifrån sina krav. Utskottet har avstyrkt era yrkanden i motionen. Accepterar ni det? Tänker ni slåss för motionen och yrka bifall till den? Vad svarar ni, Wivi-Anne Cederqvist, Olle Westberg i Hofors, Gunnar Björk i Gävle och Gunnel Jonäng, Bollnäs? Hur tänker ni göra? Det kräver ett svar. Inte minst kräver länsinnevånarna det. Ni fick stor publicitet när ni motionerade i januari.

Men vi skall påminna dem om att ni springer ifrån ert i och för sig vettiga förslag.

Nu avvisar utskottet dessa förslag och säger att inlandsovalen har erhållit regionalpolitiskt stöd. Ja visst, men det vore ju märkligt om man inte fick detta stöd. Det är dock inte detta som motionen och reservation 19 handlar om. Här tar ett stort antal kommuner och län ett initiativ för att bättre samordna den industriella verksamheten i berörda regioner. Man vill trygga och utveckla befintlig industri, samordna handeln och finna nya verksamhetsområden. Man gör detta därför att arbetslösheten ökar och befolkningen minskar i berörda regioner. Detta med inlandsovalen är mig veterligen ett helt nytt grepp som borde intressera regering och riksdag. Därför bör också de två förslag som framförts i motionen på begäran av de berörda i inlandsovalen också bifallas av riksdagen. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 16 och 19.
Herr talman! Låt mig kortfattat säga några ord till Bertil Måbrink. Det är visserligen riktigt att staten har det övergripande ansvaret för sysselsättningsplaneringen, men det kan inte vara rätt att staten skall behöva planera för varje enskild kommun. Regeringen och riksdagen skall, som Bertil Måbrink själv sade, ha det övergripande ansvaret. Idéer om utvecklingsmöjligheter och annat får sedan framföras av länen, regionerna och kommunerna själva. Därefter får staten ta ställning till vilka projekt den anser sig kunna stödja. Jag tror inte att staten vid sin planering kan gå in när det gäller de enskilda kommunerna. Regeringen har skrivit till länstyrelserna och tagit upp just frågan om intensifiering av länsplanearbetet. Jag tror att det är bra. Till sist: Utlandsinvesteringarna är inga regionalpolitiska åtgärder, och jag finner ingen anledning att fortsätta den diskussionen här i dag.
Herr talman! Helt kort: Visst skall initiativ och förslag komma från kommunerna och länen. Det är vi helt överens om. Men det bör vara regeringens uppgift att se till att det blir någonting av de här konkreta och bra förslagen som kommer från kommunerna och länen. Men inte ens detta sker. Bl. a. detta påvisar jag i den motion som jag väckte i januari. Beträffande utlandsinvesteringarna: Om man som i Gävleborgs län har flera stora multinationella svenska företag, som alltmer flyttar ut delar av produktionen från länet till Brasilien, påverkar det jobben och utkomstmöjligheterna för människorna. Om det inte är detta vi diskuterar här i dag, vad är det då vi diskuterar? Det är väl i allra högsta grad också en regionalt och arbetsmarknadspolitiskt viktig fråga, om jobben skall ligga i Söderhamn, Sandviken, Gävle och Hofors eller i Säo Paulo i Brasilien.

Herr talman! Det har blivit min uppgift att företräda utskottet i de avsnitt som behandlar dels bidrag till oljetransporter i glesbygd, dels glesbygdsstödets utformning. I proposition 1982/83:100, bil. 14, föreslår regeringen att det särskilda bidraget till oljetransporter i glesbygd skall avskaffas. Regeringen motiverar detta med att bidragssystemet fått en allt mindre betydelse utifrån såväl regionalsom fördelningspolitiska synpunkter. När bidragssystemet infördes var det främst motiverat utifrån regionaloch fördelningspolitiska utgångspunkter. De nuvarande bestämmelserna baseras på ett utredningsförslag från 1979. De remissinstanser som då avstyrkte förslaget hävdade att effekterna av bidraget blev alltför små för både företag och konsumenter och att utvecklingen av fast bränsle skulle komma att motverkas i vårt land. Remissinstanserna ansåg också att åtgärder i stället borde vidtas inom ramen för regionalpolitiken i stort. De ortstillägg som oljebolagen får tillämpa för att få sina transportkostnader täckta har fått en alltmer marginell betydelse. Detta har blivit ännu mer markerat genom den kraftiga devalveringen av den svenska kronans värde i oktober 1982 och genom dollarkursens uppgång. Den maximala effekten av bidraget är f. n. 69 kr. per kubikmeter, och det gäller längst uppe i norr vid riksgränsen. Bidragen i Norrland är dock i allmänhet betydligt lägre. Som exempel kan man ta Kiruna, där bidraget är nere i 51 kr. per kubikmeter olja, och Östersund där bidraget är 11 kr. per kubikmeter. För en östersundsbo med en årsförbrukning av 4 kubikmeter per år, som kan anses som en genomsnittlig förbrukning för en vanlig villa, blir således den ökade kostnaden endast 44 kr. per år, om man skulle avskaffa det här bidraget. Det genomsnittliga ortstilläggets andel av oljepriset är nu nere i ca2 90. År 1966 var andelen 38 20. Man ser alltså hur markant ortstilläggets betydelse har reducerats. I en reservation från Karin Andersson och Arne Fransson från centerpartiet samt Alexander Chrisopoulos från vpk hävdar man att ”det är oacceptabelt att dra in ett bidrag som ——-—- har till syfte att minska bränslepriserna för människor i bygder där man på grund av klimatet och de långa avstånden har de högsta uppvärmningskostnaderna”. Till detta kan väl sägas — med hänvisning till den minskade betydelse som bidraget fått — att bostädernas och värmesystemens utformning påverkar hushållens uppvärmningskostnader betydligt mer än ett slopande av ortstilläggsreduceringen. Genom att det här bidragssystemet avvecklas föreslås att bortfallet kompenseras genom en uppräkning av anslaget till Regionala utvecklingsinsatser. Utskottet delar regeringens uppfattning att effekterna för de enskilda konsumenterna är så begränsade att det inte är motiverat att upprätthålla det här särskilda bidragssystemet. Utskottet anser också att de medel som anvisats för bidragsgivningen på ett effektivare sätt kan komma glesbygden till godo och därmed också bättre främja en utveckling av glesbygden. Jag kan också tillägga att administrationen av bidraget är en mycket besvärlig procedur — och dessutom relativt kostnadskrävande. Enligt en kostnadsbedömning som utförts av handelsdepartementet 1980 kostar administrationen av bidraget 400 000 kr. per år. En avveckling av detta bidragssystem innebär alltså en besparing av den här kostnaden för administration. Herr talman! Därmed yrkar jag avslag på reservationerna 8 och 9 och bifall till utskottets hemställan. Jag övergår nu till avsnittet om glesbygdsstödets utformning. I reservation 10 yrkar Karin Andersson och Börje Hörnlund — i enlighet med centerns partimotion — att beloppsgränserna för bl.a. stöd till glesbygdsföretag skall höjas. Förslaget innebär en höjning av högsta beloppet för avskrivningslån från 200 000 kr. till 250 000 kr. och att det högsta beloppet för stöd till uthyrningsstugor räknas upp från 30 000 kr. till 40 000 kr. Dessutom föreslås i centerns reservation att det s.k. IKS-stödet höjs från 30 000 kr. till 40 000 kr. — när det gäller enskilda objekt. Vid utskottsbehandlingen konstaterade vi att i samband med föregående års regionalpolitiska beslut höjdes de nämnda beloppsgränserna rätt väsentligt. Högsta beloppet för avskrivningslån höjdes då från 125 000 kr. till 200 000 kr., dvs. ett påslag med 75 000 kr., och högsta beloppet för stödet till uthyrningsstugor höjdes från 20 000 kr. till 30 000 kr., dvs. ett påslag med 10 000 kr. Utskottet anser därför — med hänsyn till de betydande höjningarna av beloppsgränserna, som genomfördes så sent som förra året — att det inte i dagens finansiella läge är möjligt att redan nu överväga ytterligare uppräkningar av beloppsgränserna. Herr talman! Jag yrkar således avslag på reservation 10 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har nu i snart fyra timmar behandlat arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 om regionalpolitik. Det är en lång tid, men det är ett viktigt ämne. Bred enighet tycker jag råder i kammaren om den regionalpolitiska målsättningen, nämligen att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för människor och näringsliv i olika delar av vårt land. Vi vill alltså med hjälp av olika regionalpolitiska medel försöka överbrygga handikapp av olika slag. Gotlands läge mitt ute i Östersjön, med långa avstånd till marknader och dyrbara transporter, är för människor och näringsliv hos oss ett stort handikapp. Att skapa förutsättningar för likvärdig konkurrens, att ta till vara olika regioners unika möjligheter, är en viktig regionalpolitisk målsättning för att i slutänden skapa nya arbetstillfällen. I en stagnerande ekonomi, som vi har i dag, måste medlen självklart skilja sig en hel del från de medel man kunde nyttja i en ekonomi i tillväxt. Det verkar av gårdagens debatt som om socialdemokraterna också börjar inse detta. Industriministern uttryckte för en stund sedan samma sak. Vi moderater framhåller i vår motion 1594 bl.a. att i dag är generella stödåtgärder att föredra framför en selektiv detaljstyrning. Vi har därför föreslagit att arbetsgivaravgiften skall sänkas generellt i stödområde A och B. Vidare anser vi att elenergiskatten bör tas bort i de här områdena. De generella åtgärderna måste naturligtvis kombineras med selektiva åtgärder de närmaste åren. Ett annat viktigt regionalpolitiskt medel är stödområdesindelningen. Tanken med det stödet har varit att prioritera de områden som har de svåraste sysselsättningsproblemen. Våren 1982 fattade riksdagen beslut om en ny stödområdesindelning. Det nya systemet, som omfattar stödområdena A—C, ersatte det tidigare gällande systemet 1-6. I den moderata partimotionen våren 1982 yrkade moderaterna att Gotland i sin helhet skulle inplaceras i stödområde B. Detta yrkande var kopplat till en sänkning av arbetsgivaravgifterna för bela Gotland. Vårt förslag föll i voteringen, och Gotland blev, som dåvarande industriministern Åsling föreslagit, i sin helhet inplacerat i stödområde C. Den motionen är nu, tillsammans med hundratals andra motioner, överlämnad till den nya parlamentariska kommittén för beaktande. En av kommitténs många uppgifter är att bedöma effekterna av den nuvarande indelningen i stödområden. Stödområdesindelningen är ett instrument för att nå regional balans, de differentierade arbetsgivaravgifterna, som jag tidigare talade om, ett annat. Den nya utredningen har så småningom också att bedöma transportstödets roll i regionalpolitiken. Gotland belastas med stora extra kostnader för både personoch godstransporter. I dag har vi höjda flygpriser, transportstödet har sänkts för linjesjöfarten, vi har problem med oljetransporterna, som kostar oss mycket pengar, och i budgetpropositionen föreslås nu ytterligare en minskning av stödet till linjesjöfarten med drygt 10 milj.kr. Det innebär ungefär 20 miljoner av 80 på två år. Dessutom kräver man ytterligare rationaliseringar. För Gotlands del har minskningen av stödet redan inneburit att turtätheten till fastlandet har minskat, att sommartidtabellen har avkortats och att förbindelserna med Öland har upphört. Turismen, som är en viktig näringsgren på Gotland, påverkas självklart negativt av de här inskränkningarna. Höjer socialdemokraterna dessutom energiskatterna blir det ett ytterligare problem för oss. Transportapparaten är oljeslukande. Skall målsättningen för regionalpolitiken gälla även för Gotland, får en försämring av transportstödet absolut inte ske. Herr talman! Det viktigaste medlet för att uppnå regional balans för oss på Gotland är utan tvivel skatteutjämningsbidraget. Det gör för oss ca 12 kr. per skattekrona. I utskottsbetänkandet står det visserligen att läsa att situationen på arbetsmarknaden f. n. är bättre på Gotland än i de flesta andra län, men inkomsterna är avsevärt mycket sämre. Utbildningen är också ett viktigt instrument. Vi håller just nu på att förverkliga idén med en byggnadshytta för att tillvarata gammal hantverkskunskap och föra den vidare till kommande generationer, och därigenom kanske skapa många arbetstillfällen. Här kommer den av oss moderater föreslagna lärlingsutbildningen väl till pass. Bidragsoch lånemöjligheterna har tidigare berörts, och de är naturligtvis mycket viktiga för oss på Gotland. Men för oss är nog det sammanhållna länsanslaget särskilt viktigt. Det kan användas informellt och kommer framför allt glesbygden till del. Vår ekonomi tillåter inte att vi höjer det särskilt mycket, men vi har ändå plussat på det med några miljoner för att markera dess vikt. Det är viktigt för kombinationssysselsättningen, som är vanlig på Gotland: t.ex. jordbruk turism. Denna form av sysselsättning ger en mycket ojämn inkomst över året. Vintertid har man brist på arbete, och då kan man använda tiden till att bl.a. förbereda nästa sommar och nästa säsong. Då kommer glesbygdspengarna väl till pass. Det är alltid ont om pengar för människorna på vår landsbygd. Till sist bara ytterligare några ord om det generella stödet, alltså de sänkta arbetsgivaravgifterna. Jag känner bäst till Gotland och kan därför som tidigare i mitt anförande ta Gotland som exempel också den här gången. Vi har i Visby ett slakteri som uppfyller EG-kraven, vilket är mycket viktigt i dag. Vi har en förädlingsindustri för fisk i absolut nya lokaler. Förädlingsindustrin för trädgårdsprodukter har fina lokaler, och mejerinäringen är under uppbyggnad. Det är nu viktigt att marknadsföringen förbättras för alla våra produkter, både i Sverige och utomlands. Det bör man kunna göra gemensamt för samtliga dessa industrier för att få det billigare. Dessutom kan man säkerligen på det sättet också anlita mer kvalificerad hjälp. Länsanslaget kan här också nyttjas. Blir våra produkter attraktiva, då kan näringslivet på landsbygden utvecklas ytterligare, vilket är viktigt för att hålla vår landsbygd levande. Alla led är härvid betjänta av ett generellt verkande stöd — i början naturligtvis i kombination med ett selektivt stöd. I dag gäller det ju att utveckla befintlig industri eller, som herr industriministern sade, att ta till vara det utvecklingsbara i befintliga företag. Det tycker jag är mycket viktigt, och vi har stora möjligheter att göra det på Gotland. Industriministern talade också om devalveringen och dess positiva effekter. Men på Gotland har vi en mycket liten industrisektor och får alltså väldigt liten del av dessa effekter än så länge. För oss är sänkta arbetsgivaravgifter i dag kanske bättre. Det finns många medel, många instrument, för att uppnå målet för regionalpolitiken. Det viktiga är att målet ligger fast, och detta har vår industriminister intygat i dag. Tack för det! Industriministern sade dessutom att 1980-talets problem inte kan lösas med 1960-talets politik. Det är ett nytänkande som vi tackar för. Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer i betänkandet.

Herr talman! I motion 1982/83:819, som arbetsmarknadsutskottet behandlat i det betänkande som nu debatteras, har vi socialdemokratiska ledamöter från Västmanland hemställt om att en särskild Bergslagskommission tillsätts i syfte att utarbeta ett långsiktigt program för en reindustrialisering av Bergslagen. I motionen har vi försökt ge en koncentrerad bakgrund till den situation som Bergslagslänen nu upplever — och det är en akut krissituation. Med detta menar vi att något måste göras nu. Det vore kanske att överdriva, om jag säger att vad vi nu upplever i Bergslagen är jämförbart med de kända Norrlandsproblemen, som vi hade tillfälle att diskutera så sent som i går. Men nog ligger det nära till hands, när vi upplever hur bruksort efter bruksort runt om i Bergslagen drabbas av ständiga indragningar av arbetstillfällen, med en accelererande arbetslöshet, utflyttning, sociala och kommunalekonomiska problem som följd. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt betänkande lämnat en som jag tycker klar och riktig redogörelse för denna för Bergslagen så ödesdigra utveckling, varför jag endast kommer att ge en kort beskrivning av Bergslagskommunernas utveckling i Västmanlands län, ett av flera län som ingår i det bälte med bruksorter som sedan gammalt benämns Bergslagen. Bruksorterna i Västmanlands län har bara under den senaste femårsperioden fått vidkännas flera omfattande nedläggningar. Några exempel: I Hallstahammars kommun finns av det gamla järnbruket Hallstahammars AB endast en axelfabrik med ett fåtal anställda kvar. I Skinnskattebergs kommun har gruvverksamheten upphört och ASSI:s boardfabrik mer än halverats. I Fagersta kommun har antalet sysselsättningstillfällen inom Fagersta AB minskat med över 1000 på endast några år. Detta tillsammans med de sidoeffekter dessa drastiska nedskärningar får på annan verksamhet, såsom servicesektorn och legoverksamheter, gör bilden för dessa drabbade kommuner mycket mörk. Inom Västmanlands län står det helt klart att de hårdast drabbade orterna utgörs av Fagerstaregionen och Surahammars och Hallstahammars kommuner. Detta har också medfört att regionala organ, länsstyrelse och utvecklingsfond har prioriterat sina insatser till denna del av länet. Tyvärr har det hittills visat sig att tillgängliga resurser för dessa organ varit alltför knappa, för att man skall kunna åstadkomma några verkningsfulla resultat. En ökad resurstilldelning till dessa organ är således önskvärd. Likaså anser vi att arbetsmarknadsstyrelsen, som hittills haft att bedöma lokaliseringsstödsärenden, varit alltför restriktiv och även verklighetsfrämmande i sina bedömningar av de — tyvärr — fåtal ärenden vi haft att föra fram. Vi har bl.a. ett dagsaktuellt ärende som talar för detta. Vi har också kunnat konstatera att arbetsförmedlingen, som nu överhettas av arbete, har för knappt tilltagna personalresurser, något som framför allt går ut över den stora skaran av arbetslösa ungdomar. I en tidigare motion har vi påpekat detta och även fört fram krav om en annan och som vi ser det effektivare indelning av distriktsarbetsnämnderna, innebärande att Fagerstaregionen med kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg skulle få egen distriktsarbetsnämnd. Den här dystra bilden av våra Bergslagskommuner, med stänk av kritik mot vissa centrala myndigheter, har dock inte fått oss att tappa framtidstron. Nej, tvärtom! Det arbetas som aldrig förr i våra bygder med olika projekt och arbetsgrupper. Det är ett positivt arbete som också ger resultat, låt vara att de är små. En god draghjälp när det gäller vår framtidstro har vi givetvis erhållit i den socialdemokratiska regeringspolitiken. Och helt klart förväntar vi att denna politik också skall bli resultatgivande för sysselsättningen i Bergslagskommunerna. Redan nu har vi också kunnat konstatera effekter av framför allt höstens devalvering i form av ökad orderingång inom exportindustrin. På grund av den överkapacitet som råder inom berörda verksamheter har ännu inga påtagliga effekter i form av ökade arbetstillfällen noterats. Pågående strukturförändringar inom stålindustrin gör det också sannolikt att antalet arbetsplatser kommer att minska ytterligare framöver. Vad som krävs för våra Bergslagskommuner, om de även i framtiden skall få vara levande bygder, är därför nya verksamheter. Och det är här som vi tror att den i vår motion föreslagna Bergslagskommissionen skulle kunna göra en verksam insats. Emellertid har arbetsmarknadsutskottet, som i sin skrivning helt delar vår oro för utvecklingen i Bergslagen, upplyst om att regeringen redan igångsatt ett beredningsarbete i syfte att få till stånd åtgärder, som kan bidra till att vända utvecklingen i Bergslagskommunerna. Då utskottet dessutom utgår från att detta arbete kommer att bedrivas skyndsamt, anser vi oss f.n. ha fått väsentliga delar av våra krav tillgodosedda. Vi ser oss därför inte ha någon anledning att vidhålla vårt krav på en särskild kommission. Givetvis kommer vi att aktivt och med största uppmärksamhet följa upp det arbete som regeringen nu har igångsatt. Skulle mot förmodan förslag till offensiva satsningar på Bergslagen dröja, återkommer vi naturligtvis till kammaren och förnyar våra krav. Herr talman! I tro på och förhoppning om att regeringens pågående beredningsarbete kommer att resultera i positiva åtgärder för sysselsättningen i Bergslagen yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande nr 23.